Herr talman! Försvarsutskottets vice ordförande är också ledamot av försvarskommittén, och det präglade naturligtvis en del av hans tillägg. Det innebar också, att eftersom beslutstidpunkterna i försvarskommittén ligger något halvår framåt, fick vi inte särskilt stort underlag för en sakdiskussion. Vad som slagit mig, när jag på senare tid börjat följa försvarsdebatten mer i detalj, är den förnöjsamhet som tyvärr ofta utmärker de socialdemokratiska inläggen. Det avspeglades även i herr Göranssons anförande, där han med tillfredsställelse konstaterade att vi hade fullföljt 1982 års försvarsbeslut; han kunde ha nämnt också 1984 års uppgörelse. Men hela tiden är det ju fråga om en urgröpning av försvaret! Vi kan redan nu se att åtskilliga av de alternativ som diskuteras i försvarskommittén kommer att leda till en fortsatt urgröpning. Varför försöker ni inte nämna det som vi försöker få genomslag för och som också anges i vår motion, nämligen att vi har minskat ner antalet modernt utrustade infanteribrigader — det är nästan en halvering —, att vi har minskat antalet ubåtar till nästan hälften och gjort detsamma beträffande jaktdivisionerna? Svaret är oftast att det är så hög kvalitet på det som vi har. Men har vi för litet är det en oerhörd belastning. Detta är de stora frågorna. Herr Göranssons bekymmer för att man inte på ett rationellt sätt skulle kunna utnyttja 240 milj.kr. tror jag är helt överdrivna. Jag tror att jag har tid att återge vad överste Eklund på T 3 har sagt i en insändare. Han beskriver hur bristen på medel på ett allvarligt sätt satt hela utbildningen i fara. Han konstaterar att antalet dygn i fält skall vara 20 enligt föreskrifterna. Det orkar man inte med av ekonomiska skäl. Han säger att man inte har tillräckligt med ammunition, har nästan helt slut med lösammunition och till nästa år måste man inskränka skjututbildningen än mer. Arméchefens anvisningar har man inte kunnat åtlyda på flera år. I stället för 1 100 skott per soldat har man minskat antalet till ca 500 per soldat. Det är alltså på detta sätt besparingarna slår. Och jag tror att en ökad realism — som vi alla kan vara intresserade av — skulle bli följden om vi studerade i detalj hur en långvarig åtstramning och urgröpning har slagit inte minst på utbildningen. 240 milj.kr. skall det inte vara svårt att använda på ett rationellt sätt utan bindningar.

Herr talman! Först noterar jag att Olle Göransson talar om den säkerhetspolitiska enighet som finns i försvarskommitténs betänkande och att den finns kvar. Jag tycker det är bra — det är den grund som vi skall arbeta på och utgå ifrån när vi tar nästa försvarsbeslut. 41 Ni är tacksamma för att regeringen ingriper när främmande föremål kränker våra kuster, tror jag att Olle Göransson sade. Det är väl en självklarhet att man skall ingripa. Men det gäller också att ha möjligheter att ingripa. Det är därför som vi från folkpartiet tycker att det är viktigt vilken inriktning vårt försvarsbeslut kommer att få. Beträffande de 240 miljonerna kan det inte vara någon nyhet för Olle Göransson att vi hävdar att försvaret inte borde ha drabbats av den här 4-procentsspärren. Detta är en gammal debatt, och vi har hela tiden hävdat att försvaret inte genom eget handlande kunde påverka inflationen. Olle Göransson menar väl inte att det faktum att försvaret fick finna sig i 4-procentsspärren gjort att vi har fått ner inflationen? Det som betyder något är att försvaret har drabbats av en försämring på grund av att det inte fick de föreslagna pengarna och till följd av att försvaret har ålagts nya uppgifter som det inte har kompenserats för. Det är detta som är allvarligt. Varför då inte vara positiv till att försvaret får de aktuella 240 miljonerna detta år? Olle Göransson sade att det inte får bli några snabba förändringar. Nej, men vi skall se till att vi vänder den nuvarande utvecklingen ryggen och får kurvorna att peka uppåt. Det är därför som vi tycker att den långsiktiga inriktningen skall vara sådan som vi har skissat i vår motion. Vi känner oro för att vi inte har fått några nya förslag från chefen för armén. Det är allvarligt om man inte tar tag i problemen, så att arméns situation förbättras. Det är inte fråga om några snabba ryck!

Herr talman! När Olle Göransson tog upp flygplansfrågan sade han att vi inte skall satsa på något projekt efter JAS. Det finns egentligen ingen anledning att nu diskutera den frågan. I varje fall bör man inte uttala sig vare sig för eller emot ett eventuellt förslag. Det finns inte i dag, och inte heller inom loppet av många år, skäl att diskutera efterträdarfrågan. Nu gäller det att i första hand se till att vi har beväpning och bra system som passar till JAS-systemet. Olle Göransson hade nog rätt när han sade att de personalramar som vi har haft är för små. Jag tror personligen att det personalminskningsmål som vi har använt under många år nu har blivit ett alltför trubbigt instrument. Personalminskningsmål förutsätter att försvarsmakten får ordentlig kompensation och att politiska löften hålls. I det läge då detta inte fungerar, vilket det inte har gjort en tid, blir personalminskningsmålet ett mycket trubbigt instrument. Vi kan alla dra lärdom av detta. När det slutligen gäller de ekonomiska ramarna sade Olle Göransson att effekten kan bli bättre utan de föreslagna 240 miljonerna. Det är matematik i den högre skolan, som jag hoppas att Olle Göransson vill förklara något bättre. Genom ökade uppgifter har försvarsmakten ålagts fler värnpliktiga som skall utbildas och därigenom större värnpliktskostnader. Det är verkligen befogat med den ramökning som de icke-socialistiska partierna har föreslagit. Det är också viktigt att konstatera att man från socialdemokratisk sida och regeringshåll inte har lagt två strån i kors för att försöka få en bred samling om ekonomin.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att vi har fått ett slags besked med anledning av den fråga som jag ställde till socialdemokraterna beträffande vad som skall hända efter JAS. Olle Göransson sade att det inte finns något nytt flygplan i sikte. Hur skall vi tolka det? Jag vill gärna tolka hans yttrande på det sättet att det inom socialdemokratin inte finns några som helst tankegångar i den riktningen. Det stämmer i så fall väl överens med vad man 1982 och 1983 sade på denna punkt. Det är bra att vi får detta fastlagt.

Vi har nu det förhållandet att vänsterpartiet kommunisterna inte är representerat i några försvarsutredningar eller i försvarsutskottet. Det gör att våra motioner kan bli både långa och detaljerade. Vi har en rad olika yrkanden med utgångspunkt i vår syn på försvarspolitiken. Jag tycker emellertid att det är viktigt att notera att det i allt väsentligt finns en stor samstämmighet kring dessa frågor. När avvikande meningsriktningar ibland kommer till uttryck, är det inte vänsterpartiet kommunisterna som står för dem, utan vi vet att det då oftast är moderaterna som är ”ute och seglar”. Herr talman! Så långt är jag nöjd med det besked som Olle Göransson har gett som svar på min fråga beträffande JAS och vad som skall komma därefter. Jag vill också än en gång notera att vi i allt väsentligt ställer oss bakom regeringens politik så som den har utformats när det gäller vårt försvar.

Herr talman! Jag tror inte att någon avundas försvarsutskottets vice ordförande uppgiften att tala om att det blir bättre när det blir sämre, men det är ju reellt vad som föreläggs de socialdemokratiska försvarspolitikerna för närvarande. Det är självklart att det är sämre att ha 11 jaktdivisioner jämfört med 23. Resonemanget om att kvaliteten har stigit så att den motverkar det mindre antalet är ett nonsensargument, eftersom kvaliteten i omvärlden ju också har förbättrats. När Olle Göransson vill opponera sig mot uttrycket urgröpning får han nog hitta på något bättre argument än att det är bättre när man blir svagare. Det är väl i och för sig riktigt att det här har anförts olika användningsområden för de 240 miljonerna. Den omständigheten att det finns så stora brister gör naturligtvis att önskelistan blir lång. Det styrker närmast att det inte kan vara några som helst svårigheter för ÖB att använda dessa pengar på ett rationellt sätt, om han finge dem. Jag tillät mig att peka på de omedelbart påtagliga bristerna i utbildningen. Det finns naturligtvis också möjligheter att ta itu med ett annat akut problem, föreställer jag mig, nämligen den delen av personalvården som ligger utanför avtalsområdet och som jag tillät mig att inledningsvis säga vara ett av de akuta problemen. Det är naturligtvis så, som Olle Göransson säger, att detta är sista året i en femårscykel. Utrymmet för stora förändringar är obefintligt, små förändringar finns det möjligen utrymme för. Den motsättning som otvivelaktigt föreligger, fastän vi ännu inte riktigt vet vad den volymmässigt innebär, kommer att avspegla sig i ställningstagandena inom försvarskommittén. Jag kan bara för mitt partis räkning säga att vår utgångspunkt är att trenden skall brytas och att en långvarig urgröpning skall upphöra.
Herr talman! Att vi uppehöll oss rätt mycket vid JAS-uppgörelsen beror på att den kanske är det bästa exemplet på hur snett det kan gå, om man ensidigt satsar på ett tokigt projekt. Genom den fyrpartiuppgörelse som träffades fick vi en kraftig höjning av militäranslaget, och det räddade ju JAS. Viktig materielanskaffning och förnyelse inom armén kunde emellertid på grund därav inte genomföras, utan det har skett neddragningar och försämringar både kvantitativt och kvalitativt inom den på allmän värnplikt baserade krigsorganisationen. Här måste man välja. Man kan enligt vår uppfattning inte fortsätta med sådana satsningar. Man måste bestämt säga: Det får icke bli något nytt JAS. I annat fall finns det inte utrymme för att hålla ett starkt och bra försvar. Det ger inte utrymme för den omorganisation, den Prot. 1985/86:126 omstrukturering som vi i vpk har förespråkat. 24 april 1986 Jag vill gärna säga att jag tyckte det var bra, när Olle Göransson i sitt anförande sade att vpk:s frågeställningar självfallet inte är avfärdade. Jag är medveten om det, men de har sannerligen avfärdats på ett väldigt knapphän | digt och slentrianmässigt sätt i utskottsbetänkandet. Det är klart att min förhoppning är att de synpunkter och förslag som vpk framfört och som vi inte är ensamma om — de har framförts tidigare och i olika sammanhang -— vid kommande diskussioner kring det svenska försvaret och dess uppbyggnad kommer att ordentligt ventileras och granskas. Därmed tror jag att det finns skäl att säga att vi kommer att få gehör för en hel del av de synpunkterna. Det är bra. Det kommer att gagna vårt land, och det kommer att gagna vårt försvar, om så blir fallet.
Herr talman! Ja, Olle Göransson, vad man har för utgångspunkt och vad man kallar det för — om man kallar det för urgröpning eller för alltför små anslag — är inte det viktiga, utan det viktiga är att se på hotbilden och vad det är vi har att möta. Det är det vi skall räkna med. Om jag får ge ett litet exempel beträffande hotbilden, så kan jag nämna att vårt jaktflyg minskat med hälften sedan 1960-talet, medan omgivande flygstridskrafter samtidigt har ökat avsevärt. Man kan luftlandsätta förband med tyngre utrustning. Det är det som är det reella och som vi skall se på när vi tar ställning till våra försvarsansträngningar. Vad sedan gäller de 240 miljonerna säger Olle Göransson att vi anger många områden. Men det finns ju många behov, och då är det väl desto mer angeläget, Olle Göransson, att man tillskjuter dessa pengar. Låt mig som exempel ta frågan om skyddsvästar. Vi har ansett att det är bra att man äntligen har börjat ett utvecklingsarbete inom det svenska försvaret — men vi har börjat för sent. Det är viktigt att påskynda arbetet så mycket som möjligt, och delar av de här pengarna kunde vara en insats till det. Det är viktigt för våra svenska soldater att veta att vi tänker på deras skydd i händelse av krig!

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att eliminera den s.k. svarttaxiverksamheten. Under senare år har olika åtgärder vidtagits för att komma till rätta med den olaga yrkesmässiga trafiken. Straffet för sådan olaga trafik har skärpts och de tekniska möjligheterna till övervakning och kontroll har förbättrats. Polisens möjligheter att effektivt övervaka och utreda svarttaxi är emellertid i praktiken begränsade. Uppenbarligen finns det ett samband mellan förekomsten av svarttaxi och den reguljära taxinäringens möjligheter att tillgodose efterfrågan på taxibilar. Det är väl känt att läget i storstadsområdena på den punkten inte är = | 46 tillfredsställande. Förekomsten av svarttaxi är ju, som Göran Ericsson själv påpekar, ett storstadsproblem. Kan taxinäringen bättre anpassa utbudet till Prot. 1985/86:126 efterfrågan, försvinner också till stor del problemet med svarttaxi. 24 april 1986 de på med en omfattande översyn av yrkestrafiklagstiftningen, bl.a. densom 7 rör taxiverksamheten. På regeringens uppdrag har vidare transportrådet vid televerkets larmsystem dets.k. Taxi 80-systemet. Det uppdraget har redovisats i dagarna. Jag räknar med att senare i vår för riksdagen kunna presentera riktlinjer för hur den framtida taxiverksamheten bör utformas för att bättre svara mot användarnas behov och önskemål.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

Skillnaden mellan den osunda och den brottsliga verksamheten från åtgärdssynpunkt är att den osunda ofta klaras av branschen själv, medan den brottsliga måste åtgärdas av samhället. Det är samhällets oavvisliga plikt, menar vi från moderat håll, att skydda näringsverksamhet och därvid också skydda kunder som av naturliga skäl löper en större risk när de köper tjänster av kriminella personer. Herr talman! Anledningen till den ökade frekvensen av ”svarttaxi”- verksamhet är inte bara att det finns många kriminella personer. Som statsrådet pekade på är orsaken också det bristande utbudet av taxibilar under den tid då efterfrågan på taxibilar är stor — inte sällan nattetid. Det är därför med stor tillfredsställelse jag tar del av svaret, som visar att departementet håller på med en översyn. Vi kan alltså litet längre fram i vår få veta hur statsrådet ser på denna fråga. Polisens problem är akut, och vi måste skapa ett straffsystem som innebär att straffet blir mer än bara parkeringsavgifter. Det måste vara kännbart att bryta mot förordningen. Tack än en gång för det offensiva svaret.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerheten och tillförlitligheten vid televerkets larmsystem 90 000 skall förbättras. För hanteringen av larm som kommer in via telefonnumret 90 000 ansvarar SOS Alarmering AB via sina larmcentraler. Företaget ägs av staten via televerket, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. 47 Inrättandet av larmcentraler har, enligt SOS Alarmering, medfört ökad säkerhet i 90 000-alarmeringen. Av avgörande betydelse för denna säkerhet är telenätets funktion. Det går inte att helt gardera sig för fel i telenätet, men olika åtgärder vidtas, enligt SOS Alarmering och televerket, fortlöpande för att säkra 90 000-tjänstens tillförlitlighet. När fel har uppstått i nätet har alarmeringen ofta lösts provisoriskt och meddelande lämnats allmänheten via radio och TV. Säkerheten har också förbättrats genom att televerket, ofta efter påpekanden från SOS Alarmering, på många håll i landet har vidtagit åtgärder som ökar framkomligheten i telenätet. Specialarrangemang för 90 000-trafiken i form av dubbla förbindelser förekommer nu i stor utsträckning i riksnätet och i anslutning till larmcentralerna. Omfattande insatser har också, enligt televerket, gjorts under senare år på förebyggande underhåll för att därigenom öka driftsäkerheten i telenätet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Alla människor vet att om det händer något akut så att man behöver ambulans, brandkår eller polis, så finns televerkets 90 000. Televerket har ju faktiskt gott rykte, och det hör till sällsyntheterna att telefontrafiken störs. Ingen människa har tidigare behövt fundera över om televerket 90 000 fungerar eller inte. Det är en självklarhet att det skall fungera. Då kan man lätt förstå den maktlöshet som en nattsköterska upplevde, när hon konstaterade att 90 000 inte fungerade — och hennes patient låg för döden. Skälet lär ha varit att rikslinjen till Sundsvall inte fungerade. Enligt tidningsuppgifter har polisen i Sollefteå upplevt att samma sak har hänt tidigare. Sedan ett par frågor till: Gör man några kontroller av 90 000? Och hur utför man de kontrollerna, om de nu görs?
Herr talman! På de sista frågorna kan jag svara: Ja, det görs kontroller. Exakt hur kontrollerna går till kan jag dess värre inte säga. Men det sker allstå en kontrollverksamhet. När det gäller de dubbla förbindelserna så fanns de, såvitt jag förstår, också i det här fallet. Men de fungerade inte vid just detta tillfälle. Även om man anstränger sig till det yttersta från televerkets sida, kan man inte ge någon hundraprocentig garanti för att det inte skall kunna uppstå fel när det gäller den här typen av tjänster. Man beklagar det, och man arbetar på att öka driftsäkerheten. Och som vi båda konstaterar är den ju i allmänhet
Herr talman! Det var ju synd att statsrådet inte kan beskriva hur de här kontrollerna går till. Man skulle vilja att de gjordes slumpmässigt, förekom då och då, och helst någon gång i veckan. När det gäller de dubbla förbindelserna frågade jag: Gäller de vissa delar — Prot. 1985/86:126 av landet? Det är ju mycket intressant om glesbygden, som vi i viss mån kan — 24 april 1986 räkna Sollefteå till, också har möjlighet att få dessa dubbla förbindelser, eller om man i turordning skall vänta på att de byggs ut söderifrån. Men det kanske vi inte kan få något svar på här. Det skulle i varje fall vara intressant för sollefteåborna.
Herr talman! Jag kan inte svara exakt hur det är i Sollefteå. Jag vet bara att televerket anser att även detta område ingår bland dem där man vidtar åtgärder för att öka driftkvaliteten, och att man anser att det inte behövs några ytterligare åtgärder där uppe med anledning av den händelse som här har berörts.

Herr talman! Jag vill uttrycka en förhoppning om att den s.k. fiberoptiken skall göra att Norrland kan få de här dubbla förbindelserna och att man också får en kontroll. Man säger i de kommuner det här gäller att om vi hade haft en lokal larmcentral, så hade detta dödsfall inte behövt inträffa. Om det blir bättre förbindelser även norrut med fiberoptiken, kan man kanske hoppas att vi också kan klara av dessa dubbla kontroller — och att vi kan vara nöjda därför att det blir en korrekt och bra förbindelse.

Herr talman! Maria Leissner har — mot bakgrund av att televerket i ett antal fall avkrävt invandrare depositionsavgift som villkor för telefonabonnemang -— frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att verkets diskriminering av invandrare skall upphöra. Av kunder som förväntas ha dålig betalningsförmåga begär televerket som regel ekonomisk säkerhet eller förskottsbetalning. För utländska medborgare som har stadigvarande bostad och är kyrkobokförda i Sverige gäller enligt televerkets bestämmelser samma regler som för svenskar. Av utländska medborgare som inte kan lämna svenskt personnummer bör enligt bestämmelserna ekonomisk säkerhet krävas. Syftet med dessa bestämmelser är att undvika ekonomiska förluster. Jag har erfarit att televerket avser att se över bestämmelserna i avsikt att undanröja sådant som kan uppfattas som diskriminerande mot utländska medborgare.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Ingen rörelse i modern tid har blivit så välkomnad som den antirasistiska rörelsen ”Rör inte min kompis”. Många människor har reagerat när invandrare har diskriminerats och förtalats. Särskilt självklart har det naturligtvis varit att se till att det offentliga Sverige — myndigheter och verk — inte särbehandlar invandrare. Bakgrunden till min fråga är händelser, framför allt i de södra delarna av Sverige, t.ex. Ängelholm och Malmö. 15 flyktingfamiljer i Ängelholm har hittills förgäves väntat på att få telefon installerad. En ensamstående kvinna fick ett gallstensanfall och kunde inte ringa efter hjälp därför att hon saknade telefon på grund av televerkets vägran att installera hos flyktingar. Jag tar det som ett positivt svar från kommunikationsministern att det kommer att ske en förändring av praxis hos televerket. Det är naturligtvis orimligt att televerket, för att man är rädd för att flyktingar kanske ringer till släkt och vänner i hemlandet, förvägrar flyktingar och invandrare telefoninstallation. Naturligtvis måste samma bestämmelser och regler gälla vare sig man är svensk eller invandrare. Möjligen kan även svenskar antas ringa utlandet någon gång utan att för den skull behöva avkrävas 2 000 kr. i depositionsavgift. Jag hoppas att dessa människor nu snart kommer att få uppleva att televerket har intagit en ny hållning i den här frågan.
Herr talman! Sonja Rembo har frågat civilministern om han avser att ta initiativ till en sådan ändring i allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän att ersättning för patientavgiften för behandlingar vid Svenska Psoriasisförbundets anläggningar utgår på samma villkor som gäller vid offentlig sjukvård. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Omfattningen av den ersättning för kostnader för sjukvård — sjukvårdsförmåner — som statsanställda m.fl. har rätt till regleras i allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän, AST. Det är således en fråga för de avtalsslutande parterna — statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer — att komma överens om eventuella ändringar av dessa förmåner. Enligt vad jag har inhämtat finns frågan upptagen bland huvudorganisationernas yrkanden inför 1986 års avtalsrörelse, som nyligen har påbörjats.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det gläder mig att höra att frågan nu blir aktualiserad i avtalsförhandlingarna. Psoriasis är en kronisk sjukdom som har både fysiska och psykiska konsekvenser och medför en lång rad praktiska problem och kostnader för den som har sjukdomen. Vi har därför från moderat håll föreslagit att viss handikappersättning skulle kunna utgå till psoriatiker. För att hålla sjukdomen under kontroll krävs bl.a. återkommande behandlingar. Det är givetvis viktigt att denna behandling kan ges på ett sätt som innebär minsta möjliga ingrepp i den dagliga livsföringen och som inte negativt påverkar de sjukas möjligheter att sköta sitt arbete. Detta är också till direkt fördel för arbetsgivaren. Det borde vara en självklarhet att de statligt anställda psoriatikerna får anlita Svenska Psoriasisförbundets anläggningar i Helsingforss län på samma villkor som de får anlita landstingets sjukhus, dvs. att det statliga löneavtalets regler om full kostnadsersättning bör gälla. Så var också fallet fram till dess att statens arbetsgivarverk våren 1982 gjorde en annan tolkning av avtalet. Jag förstår att statsrådet inte vill bli beskylld för ministerstyre, men jag tror i alla fall att det vore bra om statsrådet som ansvarig för den statliga personalpolitiken ville visa sitt intresse för den här frågan genom att ge uttryck för en viljeinriktning. Jag vill därför fråga statsrådet om han inte anser att det är ett rimligt rättvisekrav att de statligt anställda psoriatikerna får full ersättning för patientkostnaderna för behandling vid förbundets anläggningar och om han inte anser att denna offentligt finansierade vård är förvillande lik offentlig vård.
Herr talman! Nej, Sonja Rembo, jag anser det inte lämpligt att jag under pågående förhandlingar ger en mening till känna i själva sakfrågan.
Herr talman! Jag respekterar den uppfattningen från statsrådets sida men hoppas ändå att resultatet för psoriatikernas del skall bli att de får lov att anlita förbundets anläggningar i Helsingforss län på samma villkor som de får anlita annan offentligt finansierad vård. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Per Westerberg har ställt en interpellation till statsministern om beslutsunderlaget för varvspropositionen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Interpellationen kommer på grund av arbetsbelastning inte att besvaras förrän den 26 maj kl. 12.00.
Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag redan nu kan säga att en etablering av ett kiselmetallverk i Uddevalla med hjälp av statliga medel ej kommer att ske. Frågan ställs mot bakgrund av planerna på att etablera ett kiselmetallverk i Uddevalla. Uddevalla Kiselmetallverk AB, som ägs av HB Consult och Skanska, har ansökt om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen att nyanlägga ett kiselmetallverk vid Fröland i Uddevalla kommun. Ansökan remissbehandlas för närvarande. Någon ansökan om lokaliseringsstöd har inte inkommit till regeringen. Jag kan därför inte uttala mig om huruvida statligt stöd till investeringar i ett kiselmetallverk kommer att utgå eller ej.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Stora Timber skall ta sitt samhällsansvar. Bakgrunden till frågan är att ledningen för divisionen Stora Timber inom Stora Kopparbergs Bergslags AB vid styrelsesammanträde den 12 mars 1986 presenterade ett underlag till en omstrukturering av sågverksrörelsen. Som jag redovisade i riksdagen i början av april begärde arbetstagarledamöterna i Stora Timbers och Stora Kopparbergs Bergslags AB:s styrelser tid att analysera underlaget innan styrelserna tar ställning till utredningen. Denna begäran accepterades av styrelserna. Jag har dock erfarit att styrelsen i Stora Timber i går beslutade om att inleda MBL-förhandlingar om ny struktur för sågverksrörelsen. Jag vill därför inte närmare kommentera situationen, men jag har vid ett sammanträffande med företagsledningen i Stora bestämt markerat att regeringen utgår från att företaget, om det slutliga beslutet blir nedläggning av sågverket i Skutskär, medverkar till att ny sysselsättning tillförs Älvkarleby kommun.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Orsaken till att jag tagit upp denna fråga är att jag själv kommer från Skutskär och är allvarligt oroad för kommunens chans till överlevnad som självständig kommun. Jag undrar: Vilka sysselsättningar är det som industriministern här åberopar? Den verklighet som många kommuner i likhet med Älvkarleby kommun upplever i dag är att privatkapitalet förbättrar sin ekonomi genom att rationalisera och koncentrera. Staten förbättrar sin ekonomi genom att dra in skatt från kommunerna och försämra statsbidragen. Det är som katten på råttan och råttan på repet. Repet drabbas i det här fallet dubbelt — dels genom förlorade arbetstillfällen och därmed försämrat skatteunderlag, dels genom statens utplundring. Är det inte dags för råttan att stanna upp och angripa katten så att repet har en chans att klara sig? Jag frågar än en gång industriministern: Vilka sysselsättningar är det som industriministern åberopar?

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om det möjligen inte är så, att nya skatter och avgifter för att begränsa tillväxten i storstadsområdena inte bara riskerar störa och rasera utvecklingen i dessa områden utan också i lika hög grad utvecklingen i stödområdena. Herr Ericsson hänvisar i sin fråga till ett tal som jag höll i Sigtuna i söndags. Som jag tidigare redogjort för här i kammaren — senast i en interpellationsdebatt den 1 april — pågår för närvarande ett omfattande arbete för att utveckla och förstärka regionalpolitiken på olika områden. Det gäller bl.a. frågan om hur den privata tjänstesektorns expansion skall kunna länkas av från Helsingforssregionen till stödområdena och andra sysselsättningssvaga delar av landet. Statens industriverk har regeringens uppdrag att kartlägga utvecklingen av den privata serviceoch tjänstesektorn och att lämna förslag om åtgärder för att få till stånd en sådan spridning ut från Helsingforssområdet. Med utgångspunkt från denna utredning — som skall vara klar i sommar — får sedan bedömas vilka eventuella förändringar som kan behövas av de regionalpolitiska medlen för att påverka förläggningen av den expansion som sker inom denna sektor. Ien sådan bedömning ingår självfallet den avvägning som herr Ericsson tar uppisin fråga. Det är naturligtvis viktigt att medel och åtgärder utformas på ett sätt som tar till vara den kraft storstadsområdena utgör för landet samtidigt som trycket mot dessa områden dämpas och andra delar av landet får en mer positiv utveckling.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. I Helsingfors har det rått stor samstämmighet mellan moderata samlingspartiet och socialdemokratin om näringspolitiken i kommunen. Det var med helhjärtat stöd från moderata samlingspartiet som borgarrådet Persson genomförde utbyggnaden av elektronikindustrin och elektronikcentret i Kista, en idé som kommer att skapa mängder av jobb i stödområdet om detta elektronikcentrum får utvecklas. Här finns nu intresse från många multinationella företag. Deras etablering i landet kommer att ge jobb. Nu får alla veta som vill söka etablering i Helsingforssregionen att industriministern överväger införandet av etableringshinder för att begränsa tillväxten i Helsingfors. Det logiska argumentet måste då vara att företag som vill etablera sig i Kista med lika stor glädje kommer att slå ner sina bopålar i Naimakka eller någon annan glesbygd. Detta är fel. Herr talman! I den debatt som nu förs i vår stad tycks den socialdemokratiska Stadshusledningen inta en något mindre entusiastisk ståndpunkt till den här regleringspolitiken än statsrådet. Näringslivsborgarrådet Karin Jonsson hävdar helt riktigt att Helsingfors förvisso inte raggar jobb från landsorten. Hon borde kanske ha tillagt att en expansion i våra potenta regioner är bra för sysselsättningen i stödområdena. Helsingfors kan vara motorn för landet i Övrigt. Helsingforss stad kommer nu att satsa på ett industriellt centrum i södra Helsingfors, i Skrubbaområdet. Det är viktigt dels ur försörjningssynpunkt, dels ur den synpunkten att vi vill fördela arbetsplatserna inom regionen. Jag vill fråga statsrådet: Kommer det att vara möjligt att så att säga lämna offerter till företag som vill etablera sig där? Kommer företag att få etablera sig i Skrubba utan att råka ut för en massa hinder, avgifter och skatter?
Herr talman! Som jag har sagt vid flera tillfällen, ser regeringen med oro på den ökade inflyttningen till Helsingforssregionen, där expansionen inom den privata tjänstesektorn är en viktig faktor. Det är nödvändigt att finna vägar till en bättre balans mellan Helsingforssregionen och övriga delar av landet. En balanserad regional utveckling och ett tillvaratagande av resurserna i alla delar av landet är någonting positivt för den ekonomiska utvecklingen i landet totalt sett. Det är positivt också för Helsingforss län och de människor som bor här. Jag har därför svårt att förstå herr Ericssons farhågor vad gäller en dämpning av expansionen i Helsingforssregionen och spridning av expansionen till andra delar av landet.

Herr talman! Jag noterar att statsrådet inte svarar på min fråga. Han slätar över och säger att det är viktigt att lätta på trycket och sprida gracerna över hela landet. Vår åsikt från moderata samlingspartiets sida — jag hoppas att den också är regeringens — är att vi skall försöka ge ungdomarna sysselsättning och jobb. Storstadsområdena kan vara motorn för övriga landet. Storstadsområdena kan dra till sig företagsamhet. Företag kan genom sin expansion i storstadsområdena också ge jobb på andra håll i landet. Detta är inte någon form av nollsummespel, där det bara finns ett visst antal bitar att spela med. Vi kan, bl.a. genom att föra en vettig skattepolitik gentemot företagen, också se till att det blir en expansion.
Herr talman! Jag menar att det vore olyckligt för vårt land om skogslänen och glesbygden utarmades. Men det vore också olyckligt för Helsingforss län med en ny inflyttningsvåg, som åter skulle ge detta län 1960-talets krav på snabb utbyggnad av service och bostäder, vilket åter skulle ge Helsingforssområdet stora växtproblem med åtföljande sociala och kulturella störningar. Men jag vill upprepa att det också finns anledning att säga följande: Helsingforss län måste få möjligheter att ta itu med sina problem, att ge sina ungdomar arbete, bostad och utbildning, värna industrijobben, så det inte bara blir en region med administratörer, förbättra boendemiljö och bygga ut infrastrukturen och få möjlighet att ta itu med de inomregionala problemen. Jag har, herr talman, en god förhoppning om att denna fråga skall kunna lösas så att Sverige totalt sett tjänar på en utveckling. Det är inte fråga om, som Göran Ericsson vill göra gällande, att man skall lägga expansion i helt omöjliga områden, så att Sveriges ekonomi och industri skadas. Det finns starka stödjepunkter runt om i länen, och dem skall vi ta till vara. Jag tror, herr talman, att vi kan lösa dessa problem i fullt samförstånd när man väl får se de förslag vi skall diskutera.
Herr talman! Industriministern skrämmer företag med uttalanden om avgifter och hinder. Vi behöver ingen inflyttning i Helsingfors. Vi kan klara en expansion i Helsingforss län med den ungdom och med de arbetslösa vi i dag har. Det finns kapacitet. Jag menar — och jag tror att industriministern och jag är överens — att en rimlig kapacitetsökning, som trots allt pågår, kan förse också omgivningen och skogslänen med produktion. De företag som är här kan sprida sina gracer ut över landet om de går bra. Men då skall det inte finnas hinder eller straffskatter lagda på dem.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra Ericssons planer på avskedande och införande av korttidsvecka. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen tog tidigt kontakt med Ericssonkoncernen för att bilda sig en uppfattning om hur de aviserade personalminskningarna skulle kunna undvikas. I januari i år träffades en överenskommelse mellan regeringen och Ericssonkoncernen som ledde till att Ericsson tog beslut om investeringar utanför det ordinarie investeringsprogrammet. Investeringarna beräknas leda till sysselsättning motsvarande 300 arbetstillfällen, varav 225 i Blekinge. Av dessa beräknas 150 tillfalla Karlskrona/Vedeby och 75 Ronneby. Genom överenskommelsen har alltså Blekinge tillförsäkrats 225 fler arbetstillfällen än vad som annars skulle ha blivit fallet. Uppsägningsvarslet skulle, om överenskommelsen inte träffats, omfatta betydligt fler än de nu varslade 270 anställda. Eftersom MBL-förhandlingarna om uppsägningarna inte avslutats är det för tidigt att i dag exakt säga hur många personer som måste lämna sina anställningar. Jag vill i det här sammanhanget nämna att länsarbetsnämnden erbjudit Ericsson omfattande utbildningsinsatser om företaget återtar varslet om uppsägning. Jag utgår från att ett företag som Ericsson visar ett stort socialt ansvar för sina anställda i länet.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Vi vet ju hur prekär situationen på arbetsmarknaden är i Blekinge. Det finns en stor kö av arbetslösa och det görs industrinedläggningar både på den privata sidan och när det gäller statlig verksamhet, som minskar. Man behöver ju inte gå på händer och fötter för att Ericsson gjort detta investeringsprogram som gav 225 jobb i Blekinge. Den överenskommelse härom som Anna-Greta Leijon nu åberopar träffades i januari. Faktum är dock att det är 270 personer som är varslade vid Ericssons Prot. 1985/86:126 industrier i Blekinge. Dessutom är 600 arbetare varslade om korttidsvecka. 24 april 1986 Det är det faktiska förhållandet. Visserligen pågår MBL-förhandlingar, men ER Om omhändertagandet vi vet hur litet MBL-förhandlingar egentligen är värda och hur litet facket har pfa å är av utlänningars returatt sätta emot företaget. cc biljetter Vad som behövs i Blekinge är för det första självfallet att Ericssons återtar sina varsel. Det har företaget råd till. Det måste också ta ett samhälleligt ansvar och inte bara se till ständigt ökade vinster samtidigt som man ställer allt fler människor i arbetslöshetsköer. För det andra måste det till statliga insatser, och vi har föreslagit en rad sådana. Man kan gå vidare med förädlingen inom fiskeindustrin, elektrifiera järnvägen Karlskrona-Kristianstad, fortsätta tillverkningen av vindkraftverk i Karlskrona och satsa på utbildning genom att förlägga en högskolefilial till Blekinge. Det är mycket viktiga åtgärder som samhället måste ta ansvaret för. Jag vill till slut fråga Anna-Greta Leijon om hon verkligen tror att Ericssons över huvud taget tar något socialt ansvar. Har företaget någonsin gjort det?

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Jag förstår att det är svårt att ge ett klart besked efter så kort tid som det här gäller, men jag hoppas att invandrarministern kommer tillbaka senare med ytterligare besked i denna fråga. Jag vill också begagna tillfället att be invandrarministern om ursäkt för att jag i januari uteblev vid besvarandet av en tidigare fråga. Detta berodde på ett missförstånd, som vi redan har klarat ut. När frågan om omhändertagande av asylsökandes returbiljett behandlades här i riksdagen var folkpartiet det enda parti som tog avstånd från förslaget härom. Vi reserverade oss mot beslutet av två speciella skäl. Vi ansåg för det första att det var fråga om ett ingrepp i den asylsökandes personliga rättigheter, vilket vi fortfarande anser. För det andra fanns det inga beräkningar av vilka administrativa kostnader beslutet skulle komma att medföra. Det finns också en annan orsak att uppmärksamma frågan. I dessa dagar bereds en proposition där det framförs förslag om omhändertagande av flyktingars pass samt om registrering av deras fingeravtryck. Vad blir nästa steg? Jag känner oro för framtiden. Eftersom det nu har förlöpt viss tid sedan beslutet angående returbiljetterna fattades, ansåg vi det berättigat att efterhöra hur det hela har utfallit, speciellt vad gäller kostnadssidan. Jag är glad över uppgiften i svaret att så få fall som 100 hittills varit aktuella. Kan invandrarministern möjligtvis ge mig ett svar på frågan om detta beror på att returbiljetter inte funnits eller om det förelegat andra skäl till att man inte omhändertagit flyktingars returbiljetter?

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat statsrådet Göransson om han är beredd att verka för att hittillsvarande möjligheter att framföra musikaliska verk i samband med gudstjänster inte inskränks genom avgiftsbeläggning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt upphovsrättslagen har bl.a. författare och kompositörer en rätt att bestämma över sina verk, t.ex. när det gäller offentligt framförande. Bestämmanderätten kan tillämpas så att de kräver ersättning för att verken skall få framföras offentligt. Men det finns också vissa i lagen angivna inskränkningar i denna rätt. Just när det gäller offentliga framföranden av utgivna verk vid gudstjänster finns det en sådan inskränkning. Den innebär att verken får framföras fritt, dvs. utan tillstånd och utan ersättning. Denna bestämmelse har funnits med i upphovsrättslagen sedan dess tillkomst år 1960. Det finns för närvarande inte några planer på att ändra den.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. I min frågas motivtext har jag framhållit att församlingar ofta spelar in sina gudstjänster på band. Dessa band, som tar upp en hel gudstjänst med predikan, sång och musik, förmedlas till framför allt gamla och sjuka som inte har möjlighet att närvara vid gudstjänsten. Nu redogjorde justitieministern för de regler som gäller vid framförande av utgivna verk vid gudstjänster. Min fråga avsåg bandinspelningar i samband med gudstjänster. Den frågan har jag inte fått svar på. Justitieministern hänvisade i svaret till upphovsrättslagen. Att STIM nu begär ersättning för inspelning av gudstjänster kommer att få orimliga konsekvenser. Jag är inte jurist, herr talman, men jag undrar om inte STIM här gör ett fel genom att företa en uttaxering på församlingars inspelningar vid gudstjänster. Upphovsrättslagen har ju en undantagsregel, som går ut på att det är tillåtet att framställa exemplar, som det heter, ”för enskilt bruk”. Kan man inte säga, herr justitieminister, att gudstjänster som spelas in på band och som sedan delas ut till avsidestagna människor faller under undantagsregeln? Vi kan kanske lösa den här frågan, som följs med väldigt stort intresse av framför allt Sveriges frikyrkofolk, i dag genom att justitieministern deklarerar att upphovsrättslagens undantagsregel just gäller för dessa inspelningar. Tänk vad justitieministern skulle bli populär bland Sveriges frikyrkofolk, om de fick ett klart besked att undantagsregeln gäller på det här området!
Herr talman! Jag svarade på det jag uppfattade att frågan gällde, nämligen framförande utan föregående inspelning. Är det fråga om inspelning, då är verket inte fritt. Då har man möjlighet enligt upphovsrättslagen att ta ut en avgift, förutsatt att det är inspelning som spelas upp offentligt. Var gränsen där går kan vara tveksamt i olika fall. Det skall jag inte utveckla närmare här. Däremot kan jag säga att upphovsrättsutredningen arbetar med denna lagstiftning. Det kan bli aktuellt för den utredningen att överväga om inspelningar i varje fall för vissa grupper skall kunna spelas upp fritt.

Herr talman! Jag beklagar att frågan missuppfattades i departementet. Jag är ointresserad av rätten att framföra utgivna verk vid gudstjänst. Det intressanta, och det massmedia och tidningarna har skrivit om, det är att STIM vill få betalt för den bandinspelning som sker vid dessa gudstjänster. Jag förstår att justitieministern inte här — på rak arm — kan ge besked om undantagsregeln, men jag kan väl precisera frågan så här: Skulle justitieministern kunna tänka sig att ändra upphovsrättslagen så att det klart framgår att undantag görs på det speciella område som vi här har diskuterat?

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om regeringen kommer att lägga fram förslag till ändring av lagstiftningen så att markägare får ansvar för att brunnar förses med säkerhetsanordningar. I 5 § andra stycket allmänna ordningsstadgan föreskrivs att det vid brunnar skall vidtas sådana skyddsanordningar som med hänsyn till platsens belägenhet och övriga omständigheter kan anses påkallade. Det finns även föreskrifter i byggnadsstadgan och regler utfärdade av statens planverk. Ordningsstadgeutredningen har i sitt slutbetänkande Ordningslag behandlat frågan om skyddsåtgärder vid brunnar. En utgångspunkt för utredningens överväganden har varit att en reglering i lag om säkerhetsanordningar vid brunnar bör tydligare än den nuvarande regleringen ange att sådana åtgärder skall vidtas som behövs för att hindra att barn kommer till skada. Utredningens förslag innebär bl.a. att ägaren till en brunn eller den som trätt i ägarens ställe ansvarar för att säkerhetsåtgärder vidtas. Den omfattande remissbehandlingen av utredningens betänkande, som tar upp en lång rad olika frågor, har nyligen avslutats. Arbetet med ett regeringsförslag påbörjas nu. Jag kan försäkra Margareta Persson att vi i det arbetet kommer att göra allt vad vi kan för att minska riskerna för sådana tragiska olyckor som hon berör.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag har ställt min fråga mot den allvarliga bakgrunden att för en månad sedan en fullständigt onödig dödsolycka återigen inträffade. En pojke ramlade ner i en brunn i närheten av ett tättbebyggt område. Denna brunn saknade lock. Nästan varje år dör barn på det här sättet — fullständigt i onödan. På vissa håll är det en sport bland barnen att klättra ner i gatubrunnar för att se om man kan hålla i sig och se hur långt ner man vågar sig. I mitt eget bostadsområde har jag t.ex. på vägen från mitt hem till tunnelbanan av mina barn blivit uppmärksammad på tre sådana brunnar som barn brukar leka i. Existerande lag verkar uppenbarligen inte fungera. Barnmiljörådet, som är en statlig myndighet som skall tillse barns säkerhet, har i flera år krävt att en bättre lagstiftning kommer till stånd. Senast krävdes detta när ordningsstadgeutredningens betänkande var på remiss. Inte heller i det utredningsförslaget fanns det absoluta krav på fastighetsägarna att tillse att brunnarna skall ha ordentliga lock. Nu har barnmiljörådet gått ut till alla kommuner och bett dem att se över förhållandena, eftersom man upplever att lagen är otillräcklig. Det är inga nya produkter som behöver skapas. Allt som behövs finns redan på marknaden. Kostnaderna är försumbara. Men barns liv är inte försumbara. Det har nu gått år efter år, och i stort sett varje år har olyckor hänt. | Jag tolkar statsrådets svar som att en förbättring av lagstiftningen är på Prot. 1985/86:126 väg. 24 april 1986
Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder så att vapen m.m. för vilka licens saknas kan samlas in t.ex. genom någon form av ”vapenamnesti”. I sin fråga hänvisar Oskar Lindkvist till en aktion som genomfördes i Danmark under januari och februari i år. Personer som utan tillstånd innehade vapen eller ammunition kunde då utan att riskera straff lämna in sina vapen till bl.a. polismyndigheterna. Ett syfte med den danska aktionen var att samla in vapen från ockupationstiden och motståndsrörelsens verksamhet. Jag har från det danska justitieministeriet inhämtat att det nästan uteslutande var sådana vapen som lämnades in under aktionen. I Sverige är förhållandena annorlunda. En allmän amnesti ter sig också i viss mån främmande för svenska rättstraditioner. Jag vill emellertid framhålla att jag ser mycket allvarligt på den ökade våldsbrottsligheten och på illegala innehav av vapen. Jag är också beredd att vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa antalet sådana vapen. Ändringar i vapenlagstiftningen förbereds i regeringskansliet, med sikte på en proposition om någon vecka och en i höst. Även om jag preliminärt hyser viss tvekan, kommer jag i det senare sammanhanget att överväga den av Oskar Lindkvist väckta frågan närmare.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är just händelserna i Danmark som föranlett att jag ställt denna fråga till justitieministern. I Danmark har det vid ett par tillfällen förekommit att innehavare av illegala vapen fått lämna in dessa till polisen utan att rättsliga åtgärder vidtagits. Den senaste inlämningen genomfördes i år. Under sex veckor fick innehavare av illegala vapen amnesti, i den bemärkelsen att de utan efterräkningar fick lämna in dessa vapen till polisen. Resultatet blev enormt. Omkring 10 000 vapen samt 10 ton sprängämnen och ammunition lämnades in. De danska myndigheterna startade helt enkelt en kampanj. Man anade och t.o.m. visste att det fanns olagliga skjutvapen i omlopp. Den danske justitieministern talade också om en kampanjsuccé. Framgången verkade vara total. Några exakta uppgifter om det totala vapeninnehavet i Sverige lär inte finnas. Jag har sett en uppgift från rikspolisstyrelsen där man uppskattar antalet vapen med licens till ungefär två miljoner, med ungefär en miljon svenskar som licenshavare. Hur många vapen kan det då finnas som inte är 61 licensierade? Den frågan har stort intresse. Jag tror att det finns många likheter med de förhållanden som råder i Danmark, dvs. att det finns ett antal vapen i omlopp som det är av stort värde för statsmakterna att få dra in. Jag noterar nu att justitieministern trots tveksamhet är beredd att senare pröva den väckta frågan. Då får jag avvakta och hoppas att den svenske justitieministern kommer till samma kloka resultat som den danske justitieministern.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hävda den nya sexualbrottslagstiftningens intentioner. Frågan har föranletts av ett uppmärksammat fall i Sydsverige; två män frikändes från anklagelsen att ha våldtagit en ung flicka. Inga Lantz anser att domen strider mot uttalanden som gjordes i samband med att lagstiftningen om sexualbrott ändrades år 1984. Sexuella övergrepp väcker alltid berättigad harm och avsky. Ett syfte med de ändringar som gjordes för snart två år sedan var att komma bort från den förlegade kvinnosyn som avspeglat sig i de tidigare bestämmelserna om sexualbrotten och att anpassa lagstiftningen till moderna värderingar. I lagstiftningsärendet uttalades klart hur lagstiftaren såg på olika frågor. Bl. a. sades att kvinnans nej till sexuellt umgänge i varje situation ovillkorligen skulle respekteras. Ett nej är alltid ett nej. Såvitt jag förstår är Inga Lantz och jag helt ense om den grundsyn som numera präglar lagstiftningen om sexualbrott. Den har också klart kommit till uttryck i lagstiftningen. Vi har emellertid självständiga domstolar här i landet. Enligt grundlagen skall varken justitieministern, regeringen eller riksdagen bestämma hur en domstol skall döma i ett enskilt fall och inte heller uttala sig om domen. Detta är en viktig princip som vi skall slå vakt om.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Nyligen friade alltså Malmö tingsrätt två män som hade åtalats för våldtäkt på en sextonårig flicka. Anledningen till frikännandet var att männen ansågs sakna uppsåt. Enligt domskälen hade de låtit sig bedras av att flickan hade varit utmanande klädd och ute sent om natten. Hennes motstånd hade männen uppfattat som ”klädsamt”. För några år sedan beslutade riksdagen om en ny sexualbrottslag. En av de bärande tankarna bakom denna lag var, och är, att kvinnans beteende före övergreppet inte skall få spela någon roll för den juridiska bedömningen. — Prot. 1985/86:126 Lagen har också skärpts genom att det numera är kvinnans egen uppfattning 24 april 1986 om huruvida hon har blivit tvingad eller frivilligt gått med på ett samlag som skall vara avgörande. Den frikännande domen innebär att samhället anser att en kvinnas nej eller motstånd inte räcker för att hon skall ha lagens stöd när hon vill freda sin integritet. Den friande domen strider mot våldtäktslagens intentioner och visar prov på ett nytt sätt att kringgå lagen. Ett annat exempel på kringgående var Piteåfallet. Domen är ett rättsövergrepp och ett exempel på en ålderdomlig och patriarkalisk kvinnosyn. Kvinnor har i dag inte lagens och därmed samhällets stöd mot sexuella övergrepp. Justitieministern säger nu att han ingenting kan göra. Läser man domen, ser man att lagen inte har följts. Något måste därför göras. Skulle man inte kunna ge klarare tillämpningsföreskrifter eller information om vad lagen faktiskt säger? Lagen kanske inte behöver ändras, men tillämpningen av den måste alldeles uppenbart ändras. Kan man inte skriva in förarbetena i lagen, om nu nämndemännen inte kan läsa ut lagens intentioner i den nuvarande lagstiftningen? Något måste göras! Så här kan det inte fortsätta. Det har varit flera övergrepp i samband med tillämpningen av denna lagstiftning, som inte skyddar kvinnor så som den borde göra och som vi hade för avsikt att den skulle göra när vi beslutade om den.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till sådan ändring av sjukpenningberäkningen, att alla försäkrade får en tillfredsställande sjukpenningförsäkring. Som Gullan Lindblad så riktigt påpekar har en arbetsgrupp tillsatts som skall göra en översyn av reglerna för ersättning från sjukförsäkringen vid korttidssjukdom och vid föräldraledighet för vård av sjukt barn.
Enligt ett pressmeddelande har socialministern tillsatt en arbetsgrupp som skall göra en översyn av reglerna för ersättning från sjukförsäkringen vid korttidssjukdom och ledighet för vård av sjukt barn. Arbetsgruppen har till uppgift att redovisa ett förslag rörande de första 14 dagarna i en sjukperiod som avses ge rättvis ersättning vid korta sjukfall och ledighet för vård av sjukt barn. Sjukförsäkringssystemets kanske största orättvisa bottnar i att det s.k. delningstalet för sjukpenningberäkningen är 365 dagar och inte det verkliga antalet arbetsdagar.
Arbetsgruppen skall redovisa ett förslag som ger en rättvis ersättning, 90 96 av den sjukpenninggrundande inkomsten, även vid korta sjukfall och vid frånvaro från arbetet med tillfällig föräldrapenning. Förslaget bör bygga på en modell där sjukpenningen utges för de timmar den försäkrade avstått från förvärvsarbete på grund av sjukdom. Det nya systemet bör omfatta de första 14 dagarna av en sjukperiod för att det eftersträvade syftet skall uppnås.
Dagpenningen blir därvid för lågt beräknad inte bara för timavlönade, deltidsanställda och skiftarbetande utan också för säsongarbetare, och för dessa även vid längre sjukfall. Är socialministern beredd att ta initiativ till sådan ändring av sjukpenningberäkningen, att alla försäkrade får en tillfredsställande sjukpenningförsäkring?
För tid efter 14 dagar bör det nuvarande systemet för ersättning från sjukförsäkringen gälla. Arbetsgruppens förslag skall remissbehandlas inför det vidare beredningsarbetet inom regeringskansliet. Målsättningen är att det nya ersättningssystemet skall börja gälla fr.o.m. den 1 juli 1987.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, men jag hade nog hoppats på ett något utförligare svar. Frågan om sjukpenningen vid korttidsfrånvaro, särskilt när det gäller deltidsarbetande och skiftarbetare, har varit en segdragen historia i Sveriges riksdag. Jag har läst gamla betänkanden och då konstaterat att den har varit aktuell åtminstone sedan 1975. I en offentlig utredning, SOU 1981:22, behandlades frågan ingående. Nu är det på tiden att något händer. Jag hälsar naturligtvis med mycket stor glädje att den nämnda arbetsgruppen har tillsatts. Det är intressant att notera att socialförsäkringsutskottet den 8 april justerade ett betänkande, som ännu inte har behandlats av riksdagen, om bidrag till sjukförsäkringen m.m. I betänkandet finns det reservationer från moderata samlingspartiet, centern och vänsterpartiet kommunisterna. Vi har där uttalat oss för en snar lösning av frågan om kompensationsnivån i sjukpenningförsäkringen för bl.a. säsongs-, skiftoch deltidsarbetande. Den 11 april kom så socialministerns pressmeddelande, och nu lär en snabb lösning av problemet, åtminstone delvis, vara på väg. Vi kan konstatera att den ena handen kanske inte riktigt vet vad den andra gör. Detta är ju också resultatet av ett beställningsarbete från LO och SAF. Hur som helst är det bra att någonting sker. Men det är otillfredsställande att vi inte kan lösa frågan om sjukpenning även för skiftarbetande, deltidsarbetande och säsongsarbetande m.fl. Jag vill fråga socialministern om det inte är möjligt att tillsätta ytterligare en utredning som också tar upp dessa gruppers problem rörande sjukförsäkringen. Vi avvaktar det svaret med stort intresse, för här finns en djup orättvisa.
Herr talman! Låt mig först säga att jag är mycket glad över detta beställningsarbete som gör det möjligt för LO-grupper att få sjukförmåner som är likvärdiga med de förmåner som tjänstemannagrupperna har. Även vi på departementet är uppmärksamma på det problem som Gullan Lindblad tar upp, men det är mycket svårt att hitta en modell för en speciallösning för de här grupperna som inte leder till svårhanterliga tillämpningsproblem. Problemet är alltså föremål för uppmärksamhet i departementet, men det är svårt att hitta en lösning på den här frågan.
Herr talman! Det här problemet har varit föremål för uppmärksamhet från departementets sida i över tio år nu. Jag tycker att vi tillsammans borde ha kunnat hitta något system med en tillfredsställande sjukförsäkring för just skiftarbetare, säsongsarbetare och övriga människor med en oregelbunden arbetstid. Jag har fått uppgifter från min egen kassa som visar hur snett det kan slå — det kan röra sig om en kompensationsnivå från 25,5 96 upp till över 80 Zo. Det är ju faktiskt inte ett rättvist sjukförsäkringssystem. Jag tycker i alla fall att socialministerns svar andas ett visst tillmötesgående. Jag hoppas verkligen att vi kan förvänta oss en lösning i vidare bemärkelse än vad gäller just korttidssjukfrånvaron, även om det är bra att vi Prot. 1985/86:126 når en liten bit på väg.

Herr talman! Sedan frågestunden och ishockeymatchen är avklarade finns det anledning att återgå till att diskutera försvarsproblem. Jag skall beröra de civila delarna av totalförsvaret. I fråga om totalförsvarets civila delar föreligger inom utskottet enighet om huvuddragen av de förslag som föreläggs riksdagen. För de civila delarna av totalförsvaret pågår nu en omstrukturering som innebär dels att civil ledning och samordning åläggs en delvis ny myndighet, överstyrelsen för civil beredskap, dels att civilförsvar och fredsräddningstjänst integreras på central nivå till en ny myndighet, statens räddningsverk. De nya myndigheterna påbörjar sin verksamhet den 1 juli i år. På lokal nivå övertar kommunerna den 1 januari 1987, dvs. om knappt ett år, ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten. Försvarskommittén har också att behandla ett antal frågor som berör totalförsvarets civila delar. Det finns därför skäl att avvakta och se hur den nya organisationen kommer att verka, innan några mer omfattande förslag till förändringar för detta område läggs. På några punkter kan vi moderater emellertid inte dela regeringens förslag i propositionen. I motion Fö202 har vi moderater yrkat att anslaget till Sveriges civilförsvarsförbund för försök med rekrytering och övning av hemskyddsombud bör räknas upp med 1 milj.kr. Hemskyddet skall vara en lokalt förankrad resurs för hela totalförsvaret. Genom en bred frivillig förankring hos allmänheten skapas en positiv inställning till totalförsvarets olika funktioner och ges möjligheter till en omfattande information. Sveriges civilförsvarsförbund har ansvaret för rekrytering och övning av de frivilligt engagerade. Det är viktigt att slå vakt om det engagemang som nu växer upp för den nya uppgiften. Utskottets majoritet har tagit fasta på detta och tillstyrker motionen, dock inte genom att tillföra nya medel utan genom en omfördelning av de medel för civilförsvarsverksamhet som redan är intecknade och hårt pressade. Vi moderater anser att anslagen är så hårt pressade att det är nödvändigt med ”nya friska pengar”. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 7. För tredje året i rad återkommer vi moderater med krav på att andningsskydd för allmänheten skall anskaffas enligt det beslut som partierna i försvarsbeslutet 1982 var eniga om, dvs. att anskaffningen skulle fullföljas inom en tioårsperiod. Enligt budgetpropositionen sker en fördröjning med 65 två:år. Det finner vi inte tillfredsställande. För närvarande är läget det att barn mellan två och fem år finns endast en mycket begränsad tillgång på skyddsjackor och andningsskydd, och skyddsutrustning för de allra minsta barnen, de s.k. skyddsväskorna, har helt nyligen börjat produceras. Detta läge är otillfredsställande. Jag yrkar därför bifall till reservation 9. Civilförsvaret måste kunna träda i verksamhet mycket tidigt — vid ett krigsutbrott kanske innan den militära mobiliseringen är genomförd. Därför måste organisationen vara väl tillgodosedd med kvalificerad, välutbildad och välutrustad personal. Detta gäller alldeles särskilt de viktiga enheterna, de s.k. A-enheterna. I likhet med vad civilförsvarsstyrelsen tidigare har framhållit bör dessa enheter därför övas vart tredje år i stället för som nu vart fjärde. Jag yrkar bifall till reservation 10. Herr talman! I flera olika motioner har påpekats behovet av åtgärder för att komma till rätta med den ökade sårbarheten i samhället. Kommunalteknisk försörjning med el, vatten, värme och avlopp m.m. kan komma att utsättas för allvarliga störningar i händelse av krig. Redan fredsförsörjningen kan drabbas vid oväder eller olyckor av skilda slag. I utskottet har redovisats de olika utredningar och kartläggningar som pågår för att ligga till grund för beslut om åtgärder. Vi vill understryka att konkreta åtgärder snarast måste komma till stånd. Ansvaret för olika beredskapsåtgärder, inte minst ekonomiskt ansvar, måste klarläggas på ett bättre sätt än vad nu är fallet. Vi förutsätter att så kommer att ske och har inga andra yrkanden på denna punkt än om bifall till utskottets förslag. Herr talman! Efter att ha lyssnat på den tidigare debatten om det militära försvarets utformning inför försvarsbeslutet 1987 är det nödvändigt för mig att få göra en reflexion. Jag kom att tänka på den danske ölutköraren, kusken som hade lunchpaus. Naturligtvis skulle också hästen ha något att äta, så kusken tog fram havretornistern och började kränga den på huvudet på hästen. Det tog sin tid, för hästen vrenskades. En gumma som tittade på sade något förvånad: ”Men man, inte kan du få ner den stora hästen i den lilla påsen!” Det är ungefär den tanken man får när man hör t.ex. Kerstin Ekman läsa upp önskelistan inför försvarsbeslutet 1987. Det räcker inte med att presentera en önskelista inför det försvarsbeslutet — man måste ställa de medel till förfogande som krävs för att försvaret skall kunna lösa de uppgifter som det ställs inför och som vi politiker ställer på försvaret. Inför försvarsbeslutet 1987 får vi så småningom besked om vad det är som är fagert tal och vad det är som är för försvaret positivt handlande.

Herr talman! Flera talare har berört den ökade strategiska betydelsen av det nordiska området. Till det bör läggas att den militärtekniska utvecklingen också förändrar hotbilden och gör den allvarligare. Det är framför allt ökade flygräckvidder som gör att lufthotet nu är väsentligt svårare än för några år sedan. Dataoch teletekniken utvecklas snabbt och har betydelse för underrättelse, spaning och stridsledning. Detta tillsammans gör att riskerna för överraskande anfall blir större. Totalförsvaret borde mot den bakgrunden som nyckelord ha kreativitet Prot. 1985/86:126 och flexibilitet. Man måste snabbt kunna anpassa sig till förändringar i hotet 24 april 1986 men också till förändringar i det svenska samhället. Men tyvärr har totalförsvaret stora trögheter både på civil och på militär sida. Herr talman! Det har funnits ögonblick då jag har uppfattat att det största hotet mot totalförsvaret inte kommer från omvärlden utan från Landstingsförbundet. Tyvärr måste sjukvården fortfarande sägas vara den svagaste länken totalförsvaret. De åtgärder som beslutades 1982 har inte vidtagits på det sätt och i den takt som riksdagen utgick från. Telekommunikationerna är alldeles för sårbara och det är helt oacceptabelt i ett samhälle som blir alltmer beroende av sådan överföring av data och information. Olle Aulin berörde ledning och samordning. Här är det viktigt att förstärka. Det är bra att vi nu får en central myndighet, ÖCB, som kan börja arbeta om två månader. Jag tror också att det är mycket positivt att ledningen på lokal nivå nu klart läggs på kommunerna, som får ett uttalat ansvar. — Det är två väsentliga förstärkningar. Jag tror också att det är angeläget att förstärka CB-funktionen i verkligheten. På papperet är den stark, men i verkligheten behöver den också förstärkas, så att vi får en bättre samordning på den nivån. Jag har uppfattat det som en plump i protokollet att riksdagen inte har gett kommunerna ansvaret för mobilisering av civilförsvaret på lokal nivå utan att den uppgiften fortfarande ligger kvar på länsstyrelserna. Över huvud taget måste vi delegera ansvaret till dem som står nära verkligheten. Inom det ekonomiska försvaret finns en klar sådan inriktning. De nya idéer och den realism som utmärker förändringsarbetet på det ekonomiska försvarets område är det mest positiva inom svenskt totalförsvar under senare år. Man skulle önska att också civilförsvaret fick motsvarande nytänkande. Civilförsvaret är i dag knappast användbart direkt efter mobilisering. Folkpartiet har i många år argumenterat för ett föryngrat civilförsvar med bättre utbildning både för män och för kvinnor. I dag har vi på flera enheter ingen utbildning alls eller bara enstaka dagar. Jag kan jämföra det med Danmark, där man anser att sex månaders utbildning behövs för att man skall få ett civilförsvar med förmåga att ingripa i mycket svåra miljöer med exempelvis brand eller kvarliggande bomber efter ett flyganfall. Vi måste också mer medvetet satsa på att öka skyddet för människor, i första hand i de delar av landet där hotet kan betecknas som särskilt stort. Detta är verkligen ett ämnesområde där vi skulle kunna ge utrymme för kreativitet och nytänkande. Liksom tidigare har folkpartiet också nu en reservation, där vi kritiserar nuvarande tröga system för planering av skyddsrumsbyggandet. En av de allra viktigaste frågorna inom totalförsvaret är personalförsörjningen, dvs. möjligheten att nyttja landets samlade kompetens och kunskap på bästa sätt i en svår situation. I dag har militärt försvar fortfarande alltför stark dominans när det gäller fördelningen av kvalificerad personal. Inte ens SJ:s lokförare är fredade från att kallas in till militära förband trots att kommunikationer spelar mycket stor roll vid ett överraskande angrepp. Och den gamla kompetenskonflikten mellan militär och civil sjukvård är inte löst 67 när det gäller personalfördelningen. Över huvud taget måste vi finna sådana former att den enskilde planeras in för användning i just den funktion där hans eller hennes utbildning eller kapacitet tas bäst till vara. Det är mot den bakgrunden man skall se folkpartiets förslag till en totalförsvarsplikt. Könsgränser och åldersgränser är nu mycket konstlade, och det gör att man får ett överskott på ung personal i vissa delar, framför allt i det militära försvaret, under det att andra delar har motsvarande brister. I Sverige har vi aldrig någonsin provat civilförsvaret i stor skala, och det finns i dag inga lagar som möjliggör att man på ett realistiskt sätt testar beredskapen inom andra delar av det civila samhället. Går vi över till militärt försvar är erfarenheterna, såvitt jag kan se, att det fungerar sämre ju större enheter som övas. Det beror på att vi så litet har övat stora enheter. En stor övning i Bergslagen för något år sedan visade att enskilda soldater, plutoner och kompanier agerade väl trots mycket sträng kyla. Men bataljoner, brigader och fördelningar fungerade betydligt sämre. I dagens svenska försvar är det inte de enskilda soldaterna utan det yrkesanställda befälet som uppvisar de största bristerna. Och bristerna kan sägas bli större ju högre upp i hierarkin man kommer. Man kan uttrycka det så att för den anställda personalen är det fredsfunktionen som har fått för mycket uppmärksamhet, medan krigsuppgifterna inte har ägnats rimligt intresse. För en tid sedan framförde Sveriges nuvarande arméchef hård kritik mot tankar från folkpartiet om att stärka kvaliteten i arméorganisationen och minska en del enheter med som vi bedömer det alltför svag utrustning med tanke på den moderna hotbilden. Detta att högsta arméledningen ser det som en del av sin yrkesroll att rikta kritik mot liberaler är i och för sig inget nytt. Så var det i attackerna mot Karl Staaff i början av 1910-talet, så var det i mitten av 1920-talet när den dåvarande generalstaben i kompanjonskap med den politiska högern gick emot liberala tankar om bättre balans mellan kvalitet och numerär, och så var det i början av 1970-talet när Sven Wedén på samma sätt pläderade för mer kvalitet i markstridsförbanden. Det är ingen konst att peka på brister, också stora sådana, i dagens svenska försvar. Vår förmåga att anpassa organisation, utbildning och utrustning till hotbildens förändring är inte tillräcklig. Den närmast totala bristen på splitterskydd för svenska soldater är ett exempel, den alltför svaga sjuktransportorganisationen ett annat. En del brister är medvetna i den meningen att statsmakterna t.ex. har fattat beslut om att ställa in repövningar eller att inte anskaffa viss materiel. Beslutet 1972 om att avskaffa den fartygsbundna ubåtsjakten var ett sådant exempel. Men vi har också brister som kan sägas vara omedvetna, främst sådana som består i att man inte får ut riktig effekt ur det som har beslutats och organiserats. Båda typerna av brister illustrerades utmärkt i ett anförande som hölls i fjol i krigsvetenskapsakademin av stabschefen i Milo ÖN, generalmajor Lars Erik Englund. Han sade: ”Som kontrollansvarig för krigsdugligheten måste militärbefälhavaren konstatera att en stor del av det förband som skulle inkallas vid mobilisering Han noterade vidare att sambandsstrukturen är svag, att säkerställda 24 april 1986 ledningsmöjligheter fordrar bl.a. tillkomst av reservkraft för att viktiga staber inte skall sättas ur spel vid kraftbortfall. Englund sade att vi med nuvarande system inte klarar av att på ett planmässigt sätt undanröja uppkomna brister i krigsdugligheten. Därefter sade han: ”Inför ett militärt hot kan vi säkert kompensera många brister med fantasi och beslutsamhet. Men även om de värnpliktiga i dag har en positiv attityd till utbildningen, och det övervägande flertalet befäl lägger ned uppoffrande arbete för krigsdugligheten, kan vi i dag hos repövande värnpliktiga och hos många officerare notera, att förtroendet för det egna förbandets status egentligen borde vara större. Detta förtroende löper tydlig risk att urholkas om man vid inryckning till krigsförbandsövning märker att ingen har gjort något åt de brister som konstaterades redan förra gången förbandet gjorde krigsförbandsövning.” Till en del är detta ett offentligsektor-problem. Det är svårt att styra en stor organisation. Statskontoret har vid produktivitetsstudier för åren 1960-1980 funnit en minskad produktivitet i många av de statliga verksamheterna. Försvaret har till stor del samma tröghet som civila delar av statsförvaltningen — och på sitt sätt värre, eftersom man inte har någon klar avnämare. Om sjukvården eller utbildningen fungerar dåligt finns det ändå patienter och anhöriga, elever och föräldrar som reagerar. Det är svårare att få människor att reagera om en krigsorganisation inte fungerar. Man har också en känsla av att en stark hierarkiskt uppbyggd organisation i sig själv blir trög och att även den långa traditionen ger tröghet. Jag har ibland intrycket att arvet från Axel Oxenstierna betyder mer än den internationella hotbilden. Vad som behövs i denna situation är alltså en kraftig ökning av befogenheterna ute på fältet, så att krigsförbandens chefer —-för kompanier och bataljoner — får ökat ansvar men också en ökad frihet att fatta beslut. Det gäller alltså i realiteten den decentralisering som man länge har talat om. I dag har centrala myndigheter och fredsorganisationens många beslutsfattare alldeles för mycket att säga till om, medan krigsförbandens personal — aktiva och reservare — i många frågor knappast ens informeras när överordnade ändrar deras villkor, byter personal eller styr förrådshållningen. Det är mot bakgrund av sådana brister som man skall se reservation 6. Det gäller att kunna använda pengar redan under det närmaste budgetåret för att kunna åtgärda en del av dessa brister — när det fattas grejor i krigsförråd, när repövningar har ställts in osv. Man måste effektivt använda den personal och den materiel som finns och åtgärda brister som beror på dålig samordning men också bristande ansvar. Låt mig, herr talman, till sist säga till Olle Aulin, som gjorde invändningar gentemot den planering folkpartiet har velat pröva: Folkpartiet har utgått från det som står i ÖB 85. Har ÖB rätt i sina siffror, då har folkpartiet rätt utgångsvärden. Har ÖB fel, då har vi lika mycket fel som alla andra som har utgått från ÖB 85. Men det vi har plussat på utöver den s.k. programplanenivån — det vi vill skaffa i form av skyddsvästar, sjuktransporthelikoptrar etc. — korresponderar mot de belopp vi har angivit. Är det fel i folkpartiets räkning, 69 så beror det i så fall på att ingångsvärdet är fel.

Herr talman! Hans Lindblad är en duktig försvarsanalytiker, och jag har den största respekt för honom och det arbete han lägger ned i försvarskommittén. Jag tror dessutom att moderaterna och folkpartiet är överens om värderingarna i fråga om vad man skall satsa på. Det gäller t.ex. en ytterligare satsning på luftförsvaret, bättre beredskap för att skydda våra kuster, bättre möjlighet att slåss i den öppna terrängen. Det är tre huvudområden där jag tror att vi är överens. Men jag har fått den uppfattningen — jag har naturligtvis inte detaljräknat på de vackra orden — att om man skall tillgodose allt detta, så ryms det inte inom den lilla uppräkning som man har bjudit på från folkpartiet. Det kanske är så att det stämmer. Då säger vi att vi från moderat sida i varje fall bjuder en större mattornister. Det har vi också gjort i de förslag som lämnas till överbefälhavaren att räkna på. Och vi hoppas att en större mattornister gynnar försvaret. Vi får kanske inte med hela hästen, men vi får den i alla fall bättre tillgodosedd med mat och resurser.
Herr talman! Olle Aulin säger att det är små belopp. För femårsperioden är det 3 miljarder. Man må diskutera om det är små belopp eller inte. Men när det gäller dessa 3 miljarder har folkpartiet till stor del pekat på samma objekt som ÖB hade i den s.k. plusnivån. På några punkter är det andra objekt, och det gäller framför allt skyddsvästarna på armésidan och ubåtarna på marinsidan, och motsvarande nedprioriteringar på andra områden. I och för sig skall just de posterna säkerligen gå ihop. Vad jag sedan tycker är litet oroande i sammanhanget är att det redan i ingångsvärdet förmodligen fanns större brister än ÖB själv redovisar. De brister i det dagliga arbetet som jag talade om i mitt anförande är förmodligen så stora att man måste göra påslag i det sammanhanget. Det gör att man kanske inte riktigt kan inrymma det som fanns i ÖB 85 — och det gäller i och för sig alla partier.

Herr talman! Då är det ju bra om vi rättar till de bristerna. Och tydligen är bristerna i folkpartiförslaget desamma som finns hos ÖB.

Herr talman! Det har av flera talare i debatten i dag talats mycket om samhällets ökade sårbarhet. Vi inom centern menar att detta är en mycket viktig fråga sett ur totalförsvarsperspektiv. Det är också som jag ser det en fråga av stor vikt i den säkerhetspolitiska debatten. Samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen har gett oss många fördelar men kanske också nackdelar, särskilt i händelse av en längre eller kortare kris eller vid ett krig. Det är också viktigt att man beaktar att, Prot. 1985/86:126 även om framtida krig kan bli kortvariga, samhället bör planeras så att det 24 april 1986 klarar kriser som sträcker sig över längre perioder, t.ex. under flera år. I planeringen måste stor vikt läggas vid att bemästra sårbarhetsproblemen inom t.ex. sektorerna el, data, elektronik och livsmedel. Den flyttlasspolitik som under de senaste åren tillämpats är självfallet inte bra för totalförsvaret utan skapar ökade kostnader och ett sämre försvar. På ett område tycker jag det är särskilt angeläget att vi får fram regionala försörjningsplaner. Det är när det gäller vår mat. Man bortser, tycker jag, alltför mycket från de problem som kan finnas beträffande livsmedelsförsörjningen under långvariga kriser. Problem med import och handel med omvärlden kan leda till att svårigheter uppstår med att få fram livsmedel, dels i tillräcklig omfattning, dels och framför allt till de platser dit vi vill ha produkterna. Vårt nuvarande överskott på livsmedel får inte förleda oss till att tro att det finns hur mycket mat som helst i ofredstid. Det kan snabbt uppstå bristsituationer för vilka vi borde ha en beredskap som täcker behoven. Jag har noterat att tillträdande överbefälhavaren Bengt Gustavsson har insett vikten och betydelsen av ett bättre samarbete med näringslivet med hänsyn till Norrlands speciella situation. Men behovet av regionala försörjningsplaner är överförbart till hela vårt land, och jag förutsätter att försvarskommittén i sitt slutliga förslag verkligen ser till att regionala försörjningsplaner finns framtagna. Vi har också i vår reservation tagit upp inlandsbanan. Vi tycker att det är nödvändigt att säga ifrån att man ur totalförsvarssynpunkt inte får röra den. Inte heller får servicen vid denna bana försämras. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1 från centerpartiet. Det är ett område inom det militära försvaret som jag också vill beröra något. Det gäller försvarsmaktens repetitionsövningar. Vi får fortfarande allt som oftast höra från dem som gjort en repetitionsövning att den inte alltid känts meningsfull. Detta måste rättas till. Det är också viktigt, som vi framhållit i vår motion, att man vid försvarsmaktsövningar ger lägre befäl möjlighet att inom ramen för en övning ordna mindre övningar för att utnyttja tiden för att öva soldaterna. Det är också av stor vikt för vår trovärdighet att repetitionsövningarna både är och upplevs som meningsfulla. Det arbete som görs inomt.ex. armén tycker vi från centerns sida är bra, och det måste få allt stöd. Antalet personer som inte gör sina repetitionsövningar är ibland alltför stort, och det måste nog följas upp litet bättre. Det är också viktigt att de värnpliktigas civila kunnande på ett bättre sätt än som för närvarande sker tas till vara i utbildningen. Jag beklagar att vi inte lyckats få bifall för centerns motion på denna punkt. Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 4 och i övrigt till de reservationer där centerpartinamn återfinns.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att något kommentera den debatt som pågick före frågestunden och där det från moderat håll av Lennart Blom hävdades att en ständigt pågående urgröpning under en lång följd av år 7n Prot. 1985/86:126 kännetecknat det svenska försvaret. Jag är litet förvånad över detta påstående. Det innebär att moderaterna säger att fyrpartiuppgörelsen från 1984 innebar en fortsatt urgröpning av det svenska försvaret. Det innebär att man från moderat håll hävdar att 1982 års försvarsbeslut, som togs under en borgerlig riksdagsmajoritet, innebar en fortsatt urgröpning av det svenska försvaret. Det innebär att man säger att på den tiden då moderaterna genom Eric Krönmark innehade posten som försvarsminister pågick det en omfattande urgröpning av det svenska försvaret. — Därmed tycker jag att jag har visat att påståendet från i eftermiddags faller på sin egen orimlighet. Därmed återgår jag till situationen sådan den är i dag. Jag tror att årets försvarsdebatt — frånsett den just nämnda diskussionen — har kännetecknats av det faktum att det i år är något av ett mellanår: Vi väntar alla på resultatet av försvarskommitténs arbete. Regeringens ambition i nuvarande läge är ju att fullfölja den fyrpartiöverenskommelse som träffades om försvaret för två år sedan. Vi kan också konstatera att det finns en bred gemensam syn på grundläggande frågor. Det har kommit till uttryck i försvarskommitténs betänkande om säkerheten, och det är naturligtvis värdefullt för det fortsatta arbetet i försvarskommittén. Men i väntan på 1987 års förvarsbeslut har oppositionen ändå gjort ett antal markeringar, bl.a. vad gäller utgiftsramarna. Däremot märks inga skillnader när det gäller synen på försvaret som ett instrument för säkerhetspolitiken, inte heller när det gäller uppfattningen att vi skall ha ett totalförsvar där vi vid behov kan ställa hela det samlade samhällets resurser till totalförsvarets förfogande. Också när det gäller inriktningen på ett folkförsvar finns det en gemensam syn, och det är speciellt värdefullt. Den allmänna värnplikten kopplad till flera pliktlagar och en omfattande frivilligverksamhet gör också att vi når den folkliga förankring av försvaret som vi eftersträvar. Detta hindrar naturligtvis inte att det finns många problem som måste lösas eller att oppositionen i enskilda frågor har en annan uppfattning än den som regeringen står för. Men — det vill jag understryka — det är skillnader i enskildheter, ej i helhetssynen. För alla de människor som fullgör sitt arbete inom totalförsvarets olika delar måste det vara värdefullt att veta att denna breda enighet föreligger mellan de politiska partierna. Låt mig också säga att vi politiker kanske alltför sällan i ord och handling ger bevis på den uppskattning som vi känner både gentemot personalen — såväl civilanställd som militär — och för det omfattande arbete som sker runt om i frivilligorganisationerna. Vi brukar, i varje fall i högtidliga sammanhang, säga att personalen är försvarets viktigaste resurs, och det är sant. Men om man skall uttrycka något inför 1987 års försvarsbeslut så är det att personalens kunnande och möjligheter till utveckling måste tas bättre till vara. Jag menar att det är hög tid att lyfta fram personalpolitiken betydligt mer än tidigare. Försvarsdebatten har handlat mycket om material och mindre om människorna i försvaret. De problem som försvaret i dag har med alltför många alltför tidiga personalavgångar inom försvarsgrenarna är en varningssignal i viktiga delar. Låt oss ta den signalen på allvar! Låt oss försöka möta den med konstruktiva personalpolitiska åtgärder. Ur just denna synpunkt tror jag att nästa års försvarsbeslut kan spela en betydelsefull roll. Prot. 1985/86:126 Det militära försvaret bygger på den allmänna värnpliktens princip. 24 april 1986 Därför är det viktigt att inplanerade repetitionsövningar också kan fullföljas. Fyrpartiuppgörelsen från 1984 möjliggjorde detta och dessutom att tidigare inplanerade ambitionsminskningar kunde återtas. Det innebär att 45 000 värnpliktiga har kunnat grundutbildas och att 77 000 har kunnat reputbildas. Såväl militärledningen som försvarsministern anser att ytterligare ansträngningar måste göras för att de värnpliktiga skall få bästa möjliga utbildning i samband med dessa övningar. Eftersom arbete pågår med just detta syfte behövs heller inget särskilt uttalande från riksdagen i denna fråga. Men jag vill gärna understryka att detta arbete måste ges hög prioritet. Det är viktigt både för vår försvarseffektivitet och för de värnpliktigas motivation. Jag yrkar alltså avslag på reservation nr 4. Men det är också viktigt att hålla fast vid den allmänna värnpliktens princip och kopplingen till alla de pliktlagar som reglerar totalförsvarets behov. Detta, som man möjligen kan kalla ett andra budskap till försvarskommittén att inte urholka den allmänna värnplikten, tror jag är oerhört betydelsefullt. Den urholkning som antyds i reservation nr 3 bör därför lämnas utan beaktande av riksdagen. Det är också viktigt att försvarskommittén får möjlighet att anlägga en helhetssyn på totalförsvaret. Att, så som man vill i reservation nr 5, rycka ut det militära försvaret på västkusten och nu göra särskilda uttalanden från riksdagens sida gagnar knappast den möjlighet till en helhetsbedömning som vi måste ha. Därför bör också den reservationen avslås. Gunhild Bolander var i sitt anförande inne på samhällets sårbarhet. Det är riktigt att den har ökat under en följd av år. Det finns flera skäl till detta. Ett är ökat utlandsberoende. Ett annat är den tekniska utvecklingen i sig. Ett tredje skäl är helt enkelt att man i samhällsplaneringen inte har varit tillräckligt medveten om problemen och därför inte har tagit hänsyn till dem. Finns det någon förväntning — det tror jag att vi alla är överens om — som man har på försvarskommittén så är det att den med stort allvar tar sig an just sårbarhetsfrågorna. Låt mig anföra ett exempel på allvaret i bristen på planering ur sårbarhetssynpunkt. Militärbefälhavarna och civilbefälhavarna har inventerat bekämpningsmål och gjort vad man kallar en riskanalys. Resultatet av detta arbete visar t.ex. att mer än hälften av akutsjukvården ligger inom ett avstånd på 200 meter från, som det uttrycks, punktmål och 800 meter från ytmål. Dessa anläggningar är vår enda stora resurs i fred och självfallet i krig. Blir anläggningarna utslagna skulle det medföra oerhörda skador för sjukvården, för sjuka och skadade människor. Dessa problem måste angripas från grunden. I dag saknar vi en systematiserad forskningssamverkan i sårbarhetsfrågor mellan totalförsvaret och universitet och högskolor. En ganska enkel åtgärd tror jag vore att åstadkomma en forskningssamverkan mellan olika delar av forskningsvärlden och totalförsvaret just när det gäller sårbarhetsfrågorna. Man skulle kunna inrätta ett speciellt forskningssekretariat med denna uppgift kopplad till uppgiften att förmedla kontakter med totalförsvaret vad gäller främst sårbarhetsforskning. Detta skulle kunna bli en av de viktigaste insatserna för att på ett bättre sätt skydda civilbefolkningen. 73 På denna punkt finns det, herr talman, stora förväntningar att något skall hända. Vill man tolka reservationerna i detta hänseende positivt kan man säga att de är uttryck för den oro som finns.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

Herr talman! Jo, visst har det pågått en ständig urgröpning av vårt försvars förmåga relativt omvärlden och av vårt försvars effekt. Då säger Åke Gustavsson: Men ni har ju varit med om 1982 års försvarsbeslut. Ni var med i fyrpartiuppgörelsen, och ni godtog center-folkpartiförslaget 1982. Ja, det gjorde vi, men vi ansåg att det var klart otillräckligt, och vi hade själva ett annat förslag i samband med 1982 års beslut. Och i fyrpartiuppgörelsen var det, det vet Åke Gustavsson, efter mycken vånda som vi så småningom kom fram till att bli eniga, alla fyra partierna, trots att vi från moderat sida ansåg att försvaret fick för dålig kompensation. Eftersom försvarsministern är närvarande, måste jag med anledning av Åke Gustavssons uttalande om vad Eric Krönmark hade åstadkommit berätta om vad som hände vid en försvarskonferens i Storlien. Där hade Anders Thunborg hållit ett anförande, och efteråt kom en av generalerna fram till mig och sade: Hör du, det var ett väldigt bra anförande som Anders Thunborg höll. Det var bättre än det som Eric Krönmark höll häromåret. Ja, sade jag. Det är möjligt. Det är kansket.o.m. sannolikt att Thunborgs anförande var bättre, men det finns en annan skillnad mellan Eric Krönmark och Anders Thunborg: Eric Krönmark anslog mer pengar. Det har du rätt i, sade generalen, och när jag berättade det här för Anders Thunborg höll han med mig. Eric Krönmark var, i försvarsbeslutet 1977, den som anslog mer pengar. Låt mig erinra om att det försvarsbeslutet låg i fast värde ungefär 300 milj.kr. om året högre än det beslut som fattades 1982, det beslut som socialdemokraterna året därpå bantade med ytterligare 200 milj.kr. om året. Bortsett från detta tycker jag att det är viktigt att peka på att socialdemokraterna enligt min mening har en positiv inställning till totalförsvaret och dess förmåga att bidra till en bra säkerhetspolitik. Det vill jag ändå ha sagt.
Herr talman! Jag har bara en fråga, som är föranledd av Åke Gustavssons anförande. Den har att göra med att jag i mitt anförande upphöll mig vid frågan om totalförsvaret och viss omfördelning av resurser till civila delar. I det sammanhanget sade jag också att vi i vpk ger vår anslutning till reservation 3. Nu säger Åke Gustavsson att han i reservation 3 tolkar in försvagning av värnpliktsorganisationen. Jag måste faktiskt fråga Åke Gustavsson, med utgångspunkt just i organisationen, hur han kan läsa ut någonting sådant.

Herr talman! Nu krymper skillnaderna — det står klart sedan vi har lyssnat — 24 april 1986 till Olle Aulins replik. Nu skulle den här urgröpningen möjligen ha försiggått något år sedan socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning. Bakåt i tiden finns det inget fog för att tala om urgröpning. Så måste jag tolka Olle Aulins omdöme om Eric Krönmarks tid som försvarsminister. Jag delar inte uppfattningen att det skett en urgröpning under den tid som vi har haft socialdemokratisk regering. Jag har heller aldrig tidigare hört någon moderat säga att fyrpartiuppgörelsen från 1984 innebär en urgröpning av det svenska försvaret. Vilka känslor moderaterna hade när de skrev under fyrpartiuppgörelsen kan naturligtvis Olle Aulin uttala sig om mycket bättre än jag, men våndan som Olle Aulin talar om kan knappast ha orsakats av att det svenska försvaret skulle ha urgröpts. Sedan vill jag svara Tore Claeson på frågan hur jag kan tolka in en uppluckring av värnpliktsförsvaret i folkpartireservationen. Man skriver i reservationen: ”Hittills har den manliga värnplikten inneburit en överutbildning i den meningen att man har utbildat fler än vad som behövts för den militära krigsorganisationen. Samtidigt kan konstateras attt.ex. civilförsvaret inte fått den yngre personal som varit önskvärd. Olika delar av totalförsvaret ”konkurrerar” om personer med specialkvalifikationer. Det är emellertid svårt att hävda att kvalifikationerna är könsbundna.” Mot bakgrunden av att folkpartiet tidigare hävdat önskemål om en direktrekrytering till civilförsvaret, skulle detta med 6 000 människor på en utbildning om sex veckor leda till en allvarlig urholkning av värnpliktsförsvaret. Är det så att vpk missat den inläsningen i folkpartiets reservation, vill jag rekommendera vpk att fundera över detta en gång till och ansluta sig till majoritetsuppfattningen.
Herr talman! Visst pågick en urgröpning innan Eric Krönmark blev försvarsminister! Det fanns socialdemokrater som styrde och ställde också på den tiden. 1972 års försvarsbeslut var ett exempel på minskade anslag. Låt mig ännu en gång påminna om att försvarsbeslutet 1977 jämfört med det socialdemokratiska förslaget till beslut 1983 skilde sig i fast penningvärde med 500 milj.kr. om året. Det är alltså ungefär vad man i försvarskommittén på socialdemokratiskt håll diskuterar att möjligen plussa på. Men jag vill fortfarande hävda att jag tycker det är positivt att man nu har en mera realistisk uppfattning inom socialdemokratin om betydelsen av ett starkt försvar. Detta hälsar jag med glädje. Det vi nu diskuterar är om ramarna i nästa försvarsbeslut kommer att bli tillräckligt stora för att man skall kunna lösa de uppgifter som vi politiker ställer på försvaret. När vi frågar svenska folket: Tycker ni att vi skall försvara oss om vi blir anfallna, även om utgången ter sig oviss?, är det en helt övervägande majoritet, 85-87 Jo, som säger ja. Då är det vår skyldighet som politiker att se till att försvaret har de medel som behövs för att vi skall kunna försvara oss. 75 Det är därför vi slår vakt om större anslagsramar.
Herr talman! Jag kan säga till Åke Gustavsson att jag inte har missat någonting. Jag har läst utförligt och försökt läsa in mig, eftersom att jag i fyra fem år inte sysslat särskilt mycket med dessa frågor. Jag har läst folkpartiets motion, liksom de flesta motionerna i det häfte med försvarsmotioner som jag införskaffat. Jag har inte ur den kunnat utläsa en försvagning av värnpliktsorganisationen. Vad jag däremot kunnat utläsa är att det finns en stor överenstämmelse med synpunkter som vi har framfört från vpk sedan många år då det gäller vad vi brukar kalla en omrustning inom totalförsvaret från militära till civila sektorer. Vi vill satsa mera på civilförsvaret. Vi vet att det då är viktigt att det finns bra personal i civilförsvaret. Det skall finnas en militär organisation. Den skall bygga på allmän värnplikt och den skall vara demokratisk med medbestämmanderätt, insyn och inflytande från soldaterna och det civila samhället på alla plan. En sådan organisation måste omfatta hela befolkningen, också den kvinnliga hälften av befolkningen. Men om den viktiga delen, som utgörs av det vi kanske litet slarvigt ibland kallar den civila, alltså civilförsvaret, inte får tillräckliga resurser i fråga om utbildad personal, då haltar det, och det blir en brist i totalförsvaret som man måste försöka rätta till. Jag är medveten om att detta inte är några nyheter. Både Åke Gustavsson och andra känner till det. Men eftersom Åke Gustavsson i en replik direkt uppmanade mig att studera dessa frågor ytterligare vill jag säga att jag, innan jag gick uppi debatten och gav uttryck för mina uppfattningar, har försökt att sätta mig in i frågorna. Jag har då kommit fram till de slutsatser som jag redovisat.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om att Tore Claeson kommer att få en omröstning vad gäller denna punkt av försvarsanslagen, men inte på det sätt som Tore Claeson har tänkt sig. Motivet för strävandena att skära ned på värnplikten är att man skall få möjligheter att frigöra mer pengar till materiel för det militära försvaret. Vpk får här tala för sin uppfattning, men jag tycker att det om man håller fast vid den allmänna värnpliktens princip är svårt att acceptera en sådan linje. Jag vill peka på att vi har pliktlagar, däribland värnpliktslagen, som omfattar hela svenska folket. Jag skall på denna punkt dock inte föregå Iréne Vestlund — jag vet att hon i sitt anförande kommer att ta upp dessa frågor. Till Olle Aulin vill jag säga följande beträffande urgröpningen. I takt med att vi diskuterar denna fråga krymper de stora orden successivt ned till verklighetens nivå. Vad vi i dag diskuterar är en procents skillnad i anslaget till försvaret. I den borgerliga reservationen 6 yrkas på ytterligare 240 milj.kr., vilket motsvarar ungefär 1 26 av försvarsutgifterna. Om man skall vara riktigt ärlig, Olle Aulin, får man väl säga att det egentligen är ganska mycket skrik för litet ull.

Herr talman! Jag vill först säga till Åke Gustavsson att jag har mycket svårt 24 april 1986 att förstå att det skulle innebära en försvagning av den allmänna värnplikten om man genomförde en reform som medförde att hela svenska folket deltar i den allmänna värnplikten. Det är en ren och skär förolämpning mot det kön som jag själv företräder att säga att följden om man fördubblar urvalet genom att i detta inkludera kvinnor skulle bli sämre kvalitet på försvaret. I utskottets betänkande redogörs för de pliktlagar som bildar ramen för vårt totalförsvar, däribland den allmänna värnplikten. Men Sverige har ingen allmän värnplikt: vi har en manlig värnplikt, som dessutom inte omfattar samtliga män. I själva verket blir det, när man räknar ihop siffrorna, kanske inte mer än drygt 40 96 av de svenska medborgarna som omfattas av den s.k. allmänna värnplikten, och inte ens alla av dessa blir krigsplacerade. Värnpliktslagen daterar sig till början av seklet, närmare bestämt bortåt 20 år innan kvinnor fick rösträtt. De värderingar som rådde i dåtidens samhälle har präglat lagen ända in i våra dagar. Utskottet anför när det avstyrker min motion att det inte finns några skäl för att utvidga värnpliktslagen till att omfatta kvinnor. Man anger en knippe skäl för detta: 0 Personalbehovet är redan tillgodosett inom försvaret. 0 Kvinnor får numera bli yrkesofficerare.

Det är så mycket mer anmärkningsvärt som totalförsvarsplikten verkligen innebär att man utnyttjar samtliga de resurser som finns i det svenska samhället. Visst är det absurt att de kvinnor som på högskolan och gymnasiet läser ryska inte kan bli tolkar i militären. Visst är det absurt att kvalificerade kvinnliga datateknikers och ingenjörers kunskaper inte tas till vara med mindre än att de väljer att bli yrkesmilitärer. Medvetet väljer man bort 50 Ze av de mänskliga resurser som vi har i det svenska samhället. Detta betyder en mycket stor kvalitetsförsämring jämfört med det möjliga försvar som vi kunde ha haft. Det är ett enormt slöseri. Dessutom är det oerhört viktigt att försvaret har en folklig förankring. Detta anför också utskottet. Trots detta anser man att den folkliga förankringen blir optimal även när man utesluter hälften av befolkningen från information och utbildning. Det är kanske inte så märkligt att det är få kvinnliga deltagare i de försvarspolitiska debatterna. Det kanske inte är så märkligt med tanke på att de flesta kvinnor är fullständigt okunniga om vad försvarspolitiken egentligen handlar om, 7 eftersom kunskaperna huvudsakligen grundläggs inom den allmänna värnplikten för män. Vad som händer i krig kan man fundera över. Jag blir rätt bekymrad själv när jag tänker på mig och mina jämnåriga samt på alla kvinnor som är äldre och yngre. Om det skulle inträda en situation som kräver höjd beredskap i Sverige och snabb reaktion, är vi fullständigt okunniga om vad vi själva skall göra för att bidra till ett effektivt svenskt försvar. Vi är fullständigt okunniga om vad de män som vi har omkring oss är tvungna att göra. Att inte få tillgång till information innebär en stark osäkerhet och en bristande folklig förankring inom försvaret. Dessutom är det en stor nackdel att kvinnor inte får tillgång till utbildning för självförsvar. Det är inte bara att de inte vet vad som kommer att hända under en krigssituation eller en ockupation. Vi kan inte ens försvara oss själva. Det militära försvaret såväl som civilförsvaret behöver bättre resurser. Det behövs en kvalitetshöjning inom militären, även om det säkert finns duktiga män där i dag. Framför allt behöver civilförsvaret tillskott av fler människor, framför allt yngre. Samhället är numera oerhört mycket mera sårbart än tidigare. Som folkpartiets företrädare tidigare i debatten nämnt är det av många skäl ytterligt viktigt att civilförsvaret prioriteras upp. Om man gör tankeexperimentet att vi nu skulle fatta beslut om pliktlagarna för det svenska försvaret, har jag svårt att tänka mig att vi i dag skulle fatta beslut om att utesluta hälften av den svenska befolkningen från försvarsplikten. Även om vi skulle fatta ett sådant beslut är jag övertygad om att man då knappast skulle ha valt kön som urvalsprincip. Man skulle knappast heller ha bestämt sig för uppfattningen att försvarets optimala storlek är identisk med de årskullar av män som föddes 20 år tidigare. Folkpartiet vill naturligtvis inte, som ibland missuppfattas, fördubbla försvarets militära del, däremot vill vi att det skall finnas en möjlighet att plocka ut rätt person till rätt plats. Vi vill inte heller införa någon könskvotering med 50 26 män eller 50 96 kvinnor på samtliga poster. Det är egentligen ganska ointressant vilken könsmix det blir på olika poster inom försvaret. Det väsentliga är att det är den person som har den högsta kvaliteten och de bästa förutsättningarna. När man plockar ut rätt man till rätt plats innebär det dessutom att man inför ett system för placering inom försvaret som inte är manipulerbart. Utskottet förespråkar sålunda en modell för den allmänna värnplikten som både är ologisk, ineffektiv och fördomsfull. Den är inte konstruerad med yttersta syftet att uppnå bästa tänkbara försvar i landet. Kanske är just detta det viktigaste skälet till att folkpartiet kräver att man överväger hur en allmän och könsneutral uttagning till totalförsvaret skall kunna genomföras. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Hur ömtålig är vår hemort? Vilken politik måste föras i fred för att vi skall bli mindre sårbara i krig? Vilka åtgärder och kostnader måste vi ta på oss redan i fredstid för att få ett samhälle som klarar kris och avspärrning? ”Sårbarhetsfrågor bör ägnas ökad uppmärksamhet”, skriver försvarsut Prot. 1985/86:126 skottet i sitt betänkande och fortsätter: Riktlinjerna för arbetet med att ta 24 april 1986 fram underlag för regeringens förslag till 1987 års försvarsbeslut innebär att så sker.” Det säger alltså utskottet. Men jag vill fråga: Gör det verkligen det? Jag upplever att riksdagen nästan varje vecka fattar beslut som gör samhället mer ömtåligt, eller i varje fall inte avhjälper de mest sårbara punkterna. I går fattade vi beslut om energifrågor. Centern kämpade för ett decentraliserat energisystem, i hög grad baserat på inhemska förnybara energikällor, för stöd till mindre vattenkraftverk och för stöd till säkrare eldistribution på landsbygden. Men det fick vi göra i stort sett ensamma, trots att brister i elförsörjningen är förödande för samhället. En tredjedel av våra sjukhus har mycket svårt att klara ett elavbrott. Vid elavbrott tar dricksvattnet i städerna slut efter fyra-åtta timmar. Bensinstationerna kan inte pumpa fram bränsle till utryckningsfordon, bussar eller dieseldrivna reservkraftverk. Av de ca 110 000 lantbruk som är starkt beroende av el har bara ca 2 90 reservkraft. Om strömmen går och fläktarna alltså stannar, så överlever djuren i hönserier och svinstallar endast några timmar. I ladugården stannar hydroforen och korna får inget vatten. En ko dricker ca 80 liter per dag. Det gör 2 400 liter till en 30-korsbesättning, ett ganska vanligt antal på ett familjelantbruk. Vem åtar sig att bära dit allt vatten? Och inte heller går det att mjölka. Mycket få människor kan i dag handmjölka, djuren är inte vana vid detta och releaseranläggningarna kan inte drivas med traktor. Trots dessa fakta var det endast centern som i gårdagens omröstning ansåg att staten borde ge stöd till inköp till reservkraftverk till lantbruket. Övergången från jordbrukstill industrisamhälle har betytt centralisering av bostäder, industrier och tjänster. Den infrastruktur som försörjde glesbygderna har i stor utsträckning försvunnit. Bygder och inte minst kuster har avfolkats. Många av de människor som, med stor lokalkännedom, vid sidan om sitt civila arbete varit försvarets ögon och öron på öar och i kustbandet har fått gå i land därför att deras arbetsuppgifter centraliserats eller övertagits av tekniken. Och detta fortsätter. Just nu håller tullverket på att undersöka om man kan lägga ned en del av de återstående sambandscentralerna och sköta deras jobb från en ledningscentral i Helsingfors — ett dyrbart, komplicerat och sårbart system. Det blir dyrt för försvaret när man skall bättra det som fordom brast genom sådana åtgärder av civila myndigheter! I dag diskuteras intensivt hur stort vårt svenska jordbruk behöver vara för att garantera oss tillräckligt med mat under avspärrning och/eller krig. Sedan förra avspärrningen har åkerarealen minskat med 25 90 och befolkningen ökat med lika mycket. Att vi ändå har ett överskott beror på stor import av handelsgödsel, proteinfoder och bekämpningsmedel. När lagren av dessa varor tar slut och importen fortfarande är avskuren, måste vi ha minst dagens åkerareal kvar för att kunna uppfylla ÖEF:s målsättning på 2 900 kcal per person och dag. Statens jordbruksnämnd räknar i dag med att vi för att få dessa kalorier behöver öka potatisarealen med 50 26. Men då vill det nog till nyröjning, för vi behöver dagens areal för spannmålsodling, i synnerhet som hektarskördarna minskar när kvävegöd 79 ningen tar slut. Jordbruksnämnden räknar också med att vi vid avspärrning skall öka koantalet med 10 96. Det blir en lång avspärrning då, för en kviga skall vara två och ett halvt år innan det blir en mjölkko av henne. Men även om vi skulle kunna enas om att bevara vår åkerareal, vill det för matens skull också till att vi har bränsle och elström och att transporterna fungerar, för vi har bara en jästfabrik och en fabrik för vegetabilisk olja. När det gäller inrikes transporter, som jag berörde hastigt nyss, vill jag påstå att riksdagsmajoriteten inte tillräckligt bryr sig om att vi vid avspärrning, mobilisering och krig behöver bra småvägar, behöver även det olönsamma järnvägsnätet och behöver ett tillräckligt stort kusttonnage. Centern var det enda parti som ville öka bidraget till de mindre vägarna. Centern och vpk kämpade ensamma för de 125 mil järnväg som nu lagts ner och som lades ner innan den arbetsgrupp som undersöker järnvägarnas betydelse i ofärdstider var klar. Inlandsbanan har redan berörts. Den är livsnerven för det stora inlandet mellan Mora och Gällivare. År efter år har centern sagt att hela inlandsbanan måste rustas upp, för det civila samhällets skull, för energiförsörjningens skull och för beredskapens skull. Men i årets budgetproposition finns inte ens det årliga anslaget på 30 milj.kr. med. För att höja vår levnadsstandard och använda vårt tekniska kunnande för vi en politik där vi i stor utsträckning är beroende av import av olika dagligvaror. Vi har ingen traktortillverkning kvar, ingen tillverkning av lastbilsdäck, ingen av nålar och sytråd, ingen av gasbindor och ingen egen kvävetillverkning, för att ta några exempel. I en del fall, t.ex. när det gäller skor och cykeldäck, har ÖEF tecknat avtal med svenska industrier för att garantera en inhemsk tillverkning. Men frågan kvarstår: Planerar vi rätt? Efter 170 år av fred är det svårt att motivera stat, näringsliv och enskilda att ta på sig omak och kostnader för att redan i fredstid lägga grunden för ett mindre sårbart samhälle. Ja, i många fall glömmer man bort beredskapssynpunkten. Ett typexempel på detta är när televerket övergår till det moderna AXE-systemet. Då försvinner möjligheten att larma folk per telefon. I det sammanhanget skriver Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: ”Om man redan från början tog större hänsyn till försörjningsberedskapen i den fredstida samhällsplaneringen skulle behovet av särskilda beredskapsåtgärder minska. Det skulle i många fall ge lösningar som är samhällsekonomiskt bättre.” Jag instämmer i det. Åke Gustavsson talade om ökad forskning kring sårbarhetsproblemen. Det är bra. Men för de frågor som jag tagit upp här behövs ingen ökad forskning och inga nya utredningar. Det som behövs är sunt förnuft och politisk vilja. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till centerns reservation 1.

Herr talman! Den civila delen av totalförsvaret har under planeringsperioden blivit mer uppmärksammad och diskuterad. Kommunernas ökade ansvar och hemskyddsorganisationens framväxt innebär att fler medborgare är aktivt involverade i det civila försvaret. Intresset för civilförsvaret kommer också positivt frivilligorganisationerna till del genom en avsevärd nyrekryte — Prot. 1985/86:126 ring. 24 april 1986 Utskottet följer med stort intresse det civila försvaret och har okså. ZH förordat att 1 milj.kr. mer än vad regeringen räknat med skall avsättas till stöd för Sveriges civilförsvarsförbunds försöksverksamhet med rekrytering och övning av hemskyddsombud. Utskottet är enigt om detta — det är en moderat motion — men delar sig när det gäller finansieringen. Moderaterna förordar en ökning av utgiftsramen, medan utskottsmajoriteten anser att finansieringen skall ske genom en omfördelning inom utgiftsramen. Utskottet har ägnat ganska många sidor i betänkandet åt olika insatser i det civila försvaret. Vi har uppmärksammat angelägenheten av en satsning på utbildning av personal inom civilförsvaret. Vi har också sagt att samordning av utbildningen är viktig och att detta kommer att bli föremål för ytterligare överväganden av en kommitté. Den motion som tar upp detta kommer alltså att avslås, då det enligt utskottet i dag inte finns någon anledning för riksdagen att uttala sig i den här frågan. Utskottet vill även framhålla betydelsen av utbildningen för civila nyckelbefattningar i totalförsvaret. Denna utbildning utförs på olika håll. Jag har förstått av flera av talarna att man är mycket angelägen om att kvalitetshöjningen inom civilförsvaret också skall komma frivilligorganisationer och framför allt hemskyddsorganisationen till del. Civilförsvarets ledning har också diskuterats. Utskottet har skrivit mycket positivt om länsstyrelsens roll för civilförsvaret. Vi har i olika sammanhang betonat vikten av kommunernas uppgifter i krig och därvid också gått in på den kommunala beredskapsplaneringen särskilt vad gäller följderna av att kommunerna övertar ansvaret för ledningen av det lokala civilförsvaret. I olika motioner har det också talats om kommunernas ansvar för barnomsorgen och äldreomsorgen. Vi i utskottet menar att i och med att kommunernas ansvar ökar totalt har man också ansvaret för barnomsorg, äldreomsorg och annat som ligger inom ramen för den kommunala omsorgen. Kommunernas ansvar ser vi som en mycket betydelsefull del i frivilligförsvaret. Vi tror oss nämligen kunna se att bl.a. hemskyddsorganisationen genom detta blir mer lokalt förankrad och får ett kommunalt intresse. Vi kanske då kan få den rekrytering som vi så väl behöver och önskar. Den 1 juli 1986 omvandlas överstyrelsen för ekonomiskt försvar till överstyrelsen för civil beredskap. Vi har också tagit upp angelägenheten av att lokalfrågan löses med det snaraste. Vi har sagt att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att man behöver ha ett besked om detta för den vidare personalplaneringen. De olika talarna har tagit upp några saker. Bl.a. har Maria Leissner diskuterat plikttjänstgöringen. Jag blev något förvånad över att Maria Leissner inte mer noggrant gått igenom det som utskottet så väl har redovisat om plikttjänstgöring. Jag har litet svårt att förstå en del av Maria Leissners argumentering kring att en allmän värnplikt inte skall vara könsbunden. Det går litet emot den motion från folkpartiet som rör denna fråga. Jag undrar också över de siffror som Maria Leissner tar fram. Hon säger att man inte skall fördubbla utbildningen, men man skall ta ut de människor som passar 81 bäst till de olika posterna inom försvaret. I den här årsklassen som vi i dag räknar med, och som omfattar ca 50 000, utbildas ca 40 000. I och för sig skulle det kunna stämma med det som står i folkpartiets motion, att 2 000 av de värnpliktiga skulle överföras till civilförsvaret för att föryngra detta. Men någonstans stämmer inte det här. Med den pliktlag som vi har i dag har man stora möjligheter att verkligen sätta rätt person på rätt plats. När det gäller redovisningen från utskottet skulle jag vilja hänvisa till s. 10 och 11 i utskottsbetänkandet. Däremot kan jag mycket väl hålla med Maria Leissner, när hon säger att informationen om försvaret och om vad pliktlagarna säger om tjänstgöringen i dagär för dålig. Där tror jag att man skall ta på sig ett gemensamt ansvar för att öka kunskaperna. Därför kanske vi i utskottet litet längre fram borde diskutera just de bitarna. Om man inte riktigt vet vad som gäller kan det vara svårt att se vad plikttjänstgöringen i sig ger. Vi måste också veta med oss att pliktlagarna och planeringen utvecklas och förändras allteftersom och att det säkert kommer att bli ytterligare förändringar. Det kommer ju också att bli en utökning av civilförsvarets plikter. En proposition om räddningstjänstlagstiftningen förbereds för närvarande i regeringskansliet. Därför har jag litet svårt att dela Maria Leissners synpunkter på att detta skulle vara en jämställdhetsfråga. Som jag ser det har vi när det gäller både pliktlagen och den allmänna värnplikten i dag goda möjligheter att få rätt person på rätt plats. Maria Leissner sade visserligen att man inte skulle ha en fördubbling av antalet värnpliktiga, men man kan ju fundera litet grand på lösningen där. Utskottet avstyrker den motionen. Anna Wohlin-Andersson tog upp sårbarheten. Jag skall inte beröra den frågan så mycket. Åke Gustavsson har tidigare tagit upp den här i kammaren. Men jag skulle vilja säga till Anna Wohlin-Andersson när det gäller sårbarheten att man måste ha klart för sig att vi gör en planering för fred och en tilläggsplanering för att få det hela att fungera i krig. Därför faller en del av Anna Wohlin-Anderssons argumentation, bl.a. beträffande jordbrukarna och bristen på elreservaggregat. Man måste väl ändå anse att många egna företagare bör ta ett eget ansvar för sin verksamhet även i fred. En dålig planering i fred skall i så fall inte läggas över på en planering för krig. Olle Aulin tog upp reservationerna 9 och 10. När det gäller en del av skyddsorganisationerna säger vi från utskottets sida att vi inte finner anledning att frångå det beslut som fattades vid riksmötet 1984/85. I övrigt har utskottets vice ordförande Olle Göransson och även Åke Gustavsson tidigare yrkat bifall till utskottets samlade förslag och avslag på reservationerna. Jag ber att få instämma i dessa yrkanden.
Herr talman! Iréne Vestlund sade att det är bra att involvera fler människor i civilförsvaret. Det tycker jag är alldeles utmärkt att få höra. Men varför skall man göra en uppdelning efter principen vilket kön man tillhör? Jag begriper fortfarande inte det. Vad är det för fel, Iréne Vestlund, i att på sikt utgå ifrån att hela befolkningen blir i anspråktagen när man tar ut människor till alla delar av totalförsvaret? Detta att vi inte vill fördubbla utbildningen är inte heller särskilt problematiskt. Vi vill nämligen inte fördubbla den militära utbildningen. Vi anser att totalförsvarsplikten, som vi förespråkar, utgör en fördjupning av Prot. 1985/86:126 den allmänna värnplikten. Den bör alltså omfatta hela totalförsvaret. Som 24 april 1986 folkpartiet ser det behöver faktiskt även personal inom civilförsvaret viss utbildning. I Danmark, som vi hörde Hans Lindblad tala om tidigare, anser man att civilförsvarspersonalen behöver sex månaders utbildning, medan vii Sverige i bästa fall ger den två veckor. Iréne Vestlund sade vidare att det finns goda förutsättningar i dag att sätta rätt person på rätt plats. Jag skulle gärna vilja höra Iréne Vestlund utveckla hur det kan vara möjligt med de nuvarande pliktlagarna, som utgår ifrån att bara män skall förekomma på ena stället och att kvinnor har chansen bara på andra ställen. Jag begriper inte riktigt hur detta medför att man utnyttjar våra resurser optimalt, när man utesluter hälften av befolkningen. Iréne Vestlund medgav att information och kunskap om försvaret är en fördel. Jag tar det som ett löfte inför framtiden att vi kanske kan ha ett positivt debattklimat också om kvinnors rätt att få bli engagerade i totalförsvaret. Till slut: Att detta inte är en jämställdhetsfråga har jag mycket svårt att inse, eftersom jag tror att detta är den enda kvarvarande lag som klart diskriminerar människor på grund av könstillhörighet.
Herr talman! Iréne Vestlund säger, som svar på vad jag tog upp, att man planerar för fred — att socialdemokraterna planerar för fred. Flera socialdemokrater här i talarstolen har hållit med om att samhället har blivit mer sårbart. Alltså har det samhälle som ni planerar för blivit mer sårbart — det måste vara logiskt tänkt. Då kan det inte vara fel att peka på de saker som man måste åtgärda nu för att bli starkare vid krig och avspärrning. Vad tjänar det annars till att lägga ned 22 miljarder på försvaret, om vi inte kan klara el, mat, transporter, sjukvård i krig därför att vi inte har planerat för det? När det sedan gäller jordbrukaren som på egen bekostnad skulle skaffa reservkraftverk kan jag tala om att ett reservkraftverk i dag kostar ungefär 20 000 kr. Det är inte det första en skuldsatt bonde skaffar sig. Han kan ju alltid skaffa sig mjölk vid avspärrning. Det är bara att gå ut och handmjölka en ko eller kanske en halv. Det är för samhällets bästa som reservkraftverket skall till. Det är därför jag anser att det är självklart att staten går in med åtminstone något stöd till dessa.
Herr talman! Ja, Maria Leissner, det är faktiskt så i dag att hela befolkningen är inbegripen i totalförsvaret, men man är det inom olika områden. Trots allt borde kanske fler kvinnor engagera sig i hemskyddsorganisation och civilförsvar. Jag har väldigt svårt att se att det skulle vara någon skymf mot kvinnorna och att detta är den enda lag om könsdiskriminering som finns kvar, som Maria Leissner sade. Personligen ser jag andra jämställdhetsfrågor betydligt väsentligare. Däremot håller jag helt och hållet med Maria Leissner om att vi behöver satsa mer på utbildning. Det har också utskottet skrivit. Jag skall inte säga så mycket mer till Anna Wohlin-Andersson, men 83 elkraften kan väl ändå inte vara en ny företeelse — inte ens för jordbruket.
Herr talman! Jag läste i tidningen häromdagen om en annan socialdemokratisk företrädare, Maj-Lis Lööw, som sade att det faktum att man hade äggstockar inte skulle behöva leda till att man måste skura golv och diska. Jag begriper inte riktigt den socialdemokratiska konsekvensen. Hur kommer det sig att det faktum att man har äggstockar utesluter en från att bli uttagen till tjänstgöring och från att bli värnpliktig i dagens svenska försvar? Jag förstår inte riktigt den principen. Finns det något enda skäl för att fortsätta med en princip som daterar sig från tiden innan vi införde allmän och lika rösträtt.
Herr talman! Jag vet lika bra som Iréne Vestlund att elströmmen kom till människorna i slutet på 1800-talet. Men det som är viktigt och det som vi inte kan skämta bort är det enorma elberoende som vårt samhälle har. Ett exempel på det är inte minst matförsörjningen. Det gäller andra saker också: förädling av livsmedel, torkning av spannmål, transporter osv. Förbereder vi inte detta i fred, så att vi kan klara det i krig, har vi inte möjlighet, ork och krafter att verkligen försvara oss om det skulle bli allvar av. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, finns det ett talesätt som säger. Det gäller i högsta grad civilförsvar, totalförsvar, militärt försvar, ekonomiskt försvar och den typen av försvar som jag har tagit upp.
Herr talman! Man kan faktiskt bli officer med äggstockar, men jag har svårt att se det som ett kriterium för att fortsätta den här diskussionen. Jag tror att Maria Leissner och jag i stället skall enas om att satsningen på kvalificerad utbildning för kvinnor också inom det totala försvaret är någonting som vi gemensamt skall arbeta med. Men för den skull har jag inte sagt att vi skall ha allmän värnplikt även för kvinnor. Jag tror att vi har andra vägar att gå. Sedan några ord till Anna Wohlin-Andersson. Jag skämtar inte bort det hon talar om. Däremot tycker jag att man skall se över var den svagaste länken finns i livsmedelskedjan. Bönderna har ändå monopol på den verksamheten, och de bör därför ta ett eget ansvar för att kedjan förstärks.

Herr talman! I samband med varje större försvarsbeslut brukar det uppstå en stark debatt om framför allt arméns fredsorganisationsutveckling och besparingsprogram. I betänkandet berörs detta något litet. Eftersom ÖB nu arbetar med underlag till försvarskommittén och chefen för armén redan under februari lagt sitt förslag, finns det all anledning att i god tid före försvarsbeslutet nästa år ta upp den här frågan. Försvarets rationaliseringsinstitut refereras på s. 24i propositionen: ”De rationaliseringsprojekt som redan identifierats och de ytterligare som erfordras bör genomarbetas så att en fastare grund skapas för att bedöma realiserbarheten.” Detta kan inte nog betonas, anser vi i centern. Det har bl.a. talats om samlokaliseringar och varvad utbildning som ett sätt att spara på försvarets kostnader. Detta skulle på sikt leda till att ett stort antal förband läggs ner. Eftersom försöksverksamhet med varvad samlokalisering har diskuterats i mitt hemlän, Kristianstads län, under vintern, vill jag för min del säga, att det är viktigt för försvarskommittén att noga beakta vilka konsekvenser sådana förslag kan innebära. Man måste klart och entydigt visa på vad man sparar och om man verkligen gör de besparingar man tänkt sig. Ofta kräver sådana förändringar dyra investeringar. På befälssidan innebär det förändringar av arbetstider, t.ex. vad gäller semestertider och annat. Detta oroar, särskilt i dessa dagar, när man har problem att inom armén få behålla duktigt befäl. För de värnpliktiga kan det innebära olyckliga avbrott i studierna. I Kristianstad kom man just i vintras fram till att nackdelarna övervägde, och förslaget med varvad samlokalisering genomförs inte nu. Detta är, herr talman, väl. Jag vill i detta sammanhang uttrycka den uppfattningen att det antal förband som vi i dag har i Kristianstads län verkligen behövs för att täcka behovet av beredskap särskilt med tanke på Sydsveriges utsatta läge. Några besparingar i fredsorganisationen i vårt län kan alltså inte bli aktuella. Jag vill också ta upp en annan fråga som berör mitt län, nämligen frågan om omlokaliseringen av civilbefälhavarens kansli till Kristianstad. Jag vill gärna säga att det verkligen ligger något i tanken på att man har militärbefälhavarens kansli på samma ort som civilbefälhavaren. Det finns en rad klara fördelar med en sådan samordning. Samtidigt delar jag också de synpunkter som framgår i det särskilda yttrandet på s. 61 i betänkandet, att principen om samlokalisering bör tillämpas generellt och inte bara i ett enskilt län, även om det råkar vara mitt hemlän. Till sist vill jag yrka bifall till samtliga centerreservationer.